Herr talman! Låt mig än en gång slå fast att inte heller den här gången kunde Lennart Nilsson ifrågasätta den faktaredovisning som jag gav uttryck för i mitt anförande. Jag upprepar frågan än en gång: Är det tillfredsställande med en allt större andel vikarier på den svenska arbetsmarknaden? Jag är förvånad över att Lennart Nilsson visar så ringa intresse för deras ställning på arbetsmarknaden-— ur trygghetsoch rättvisesynpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt i övrigt. Är det inte bättre, Lennart Nilsson, med ett större antal anställda som har fasta ordinarie jobb? Då tror jag att det skulle bli fler nöjda medlemmar i LO-kollektivet. Jag skall ta upp ytterligare ett exempel på ett område där en sådan här översyn är motiverad. De ekonomiska villkoren för studier med timstudiestöd är mycket förmånliga i dag. Kanske kan reglerna ge större förtjänst än om den studieledige hade arbetat. Dessutom finns det i lagstiftningen inga gränser för hur många som kan vara frånvarande med detta stöd vid samma tidpunkt. Vuxenutbildningsnämnderna, som beviljar medel, kant.o.m. förhandsgodkänna kollektiva anslutningar från facket. Jag kan påminna Lennart Nilsson om ett exempel som refererats i massmedia i början av året. Det var ett grafiskt företag som plötsligen ställdes inför att 40 anställda på arbetstid skulle studera energifrågan i 15 timmar, då nästan halva företaget måste stå stilla. För den förlorade arbetsförtjänsten betalade sjukkassan 30 kr. per timme, men för företaget betydde stilleståndet en förlust på minst 100 000 kr. Ett annat exempel på vad man beviljat skattemedel till är en kurs i pimpelfiske anordnad av Träindustriarbetareförbundet i Bjärnum. Jag kan också påminna Lennart Nilsson om Beklädnadsarbetareförbundets uppmaning i vintras till sina medlemmar att ställa upp i så många studiecirklar som möjligt för att, som det hette, rädda statsbidragen åt ABF. Sedan fyllde Fabriksarbetareförbundet på med att sända ut en kollektiv inbjudan till en konferens som skulle handla om partipolitiska ideologier. Jag frågar Lennart Nilsson: Är det verkligen nödvändigt att fortsätta på den här utstakade vägen? Finns det inte någonstans på ledighetslagstiftningens område där man kan göra besparingar?

Herr talman! Den här debatten är betecknande för vad moderaterna vill inrikta sin politik på, nämligen att klämma åt de svenska löntagarna. Inte med ett ord har Sten'Svensson berört det jag tog fram i mitt inlägg om hur man missar miljarder när man försöker driva in skatter. Inte ett ord har han nämnt om nolltaxerare och spekulanter i lyxbåtar osv. Det han riktar in sig på är de rättigheter som den fackliga rörelsen har kämpat sig till, för att slå vakt om medlemmarnas intressen. Jag sade till arbetsmarknadsministern att det är mycket viktigt att lösa frågor ute på arbetsplatserna. Jag är naturligtvis helt medveten om att det ibland finns problem, saker och ting som kan kollidera med varandra. Men jag sade till arbetsmarknadsministern — det är möjligt att Sten Svensson inte lyssnade då — att vi ifrån fackföreningsrörelsens sida alltid har varit beredda att diskutera. Men Sten Svensson är ute efter att man i lag skall sätta sig över de fria förhandlingar som vi slår vakt om i det här samhället. Det är bevisat genom vad Sten Svensson sade om ett införande av tre karensdagar utan betalning. Han sade nämligen — och det är beviset — att om man inte kommer fram till det här med karensdagarna, då får inte lagstiftarna tveka. Vad betyder det i praktiken? Jo, att Sveriges riksdag genom lag skulle sätta sig över den fria förhandlingsrätten, som är så grundläggande i vår svenska tradition. Det är det som Sten Svensson och hans reaktionära högerkrafter vill sätta sig över. Det är viktigt att det nu kan fastslås att det är den uppfattningen man driver. Dessa krafter blir allt starkare eller i varje fall allt högljuddare. Man väsnas och drömmer sig tillbaka till den tid när de anställda var i den situationen att de inför direktörerna fick buga och be för att få sina krav tillgodosedda. Men något sådant kommer vi aldrig att acceptera inom arbetarrörelsen. Vi slår vakt om det som vi kämpat oss till. Om problem uppstår måste vi naturligtvis ute på arbetsplatserna diskutera hur vi skall klara svårigheterna. Det är det det handlar om, inte om att stifta lagar som slår ut avtalsrätten. Det är ganska belysande att se vilken inställning som moderaterna har.

Herr talman! Den ekonomiska verklighet vi i dag lever i ställer stora krav på trygghetssystemen i samhället. Solidariteten med de svaga måste komma främst när vi fördelar våra gemensamma resurser. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för att kunna finansiera vårt ekonomiska trygghetssystem. Många av socialförsäkringssystemen förutsätter att vi lever i en expansiv ekonomi med ständig tillväxt och en låg inflationstakt. De störningar utifrån som vi under senare år har upplevt, främst genom de kraftigt stigande oljepriserna, hotar att snabbt äventyra våra ekonomiska trygghetssystem såvida vi inte vidtar åtgärder för att ändra utvecklingen. Som exempel på denna känslighet kan nämnas att utbetalningarna av pensioner från ATP-systemet under innevarande kalenderår ökar med inte mindre än 26 26. Även med en ökad avkastning på fondkapitalet, som nu uppgår till 154 miljarder kronor, kommer riksdagen under de närmaste åren att få ta ställning till förslag om höjning av socialförsäkringsavgiften till ATP. Om vi i dagens ekonomiska läge avstår från att vidta förebyggande åtgärder för att klara 1980-talets ekonomiska verklighet, kommer svårigheterna snabbt att torna upp sig. Detta kommer i så fall att äventyra våra möjligheter att klara finansieringen av våra sociala trygghetssystem för bl.a. pensionärer, barnfamiljer och handikappade. Efter att ha lyssnat till oppositionsledaren och andra företrädare för socialdemokraterna i gårdagens debatt måste jag konstatera att jag blir djupt oroad av den låt-gå-filosofi som präglar inläggen. Att skjuta problemen framför sig utan att lösa dem skapar enbart nya problem. Socialdemokraterna bör samtala med sina danska partivänner om detta. Regeringens sparpaket måste ses som en förebyggande åtgärd, för att vi skall kunna fullfölja våra socialpolitiska åtaganden under 1980-talet. De åtgärder som nu föreslås har en klar fördelningspolitisk profil, som syftar till att skydda de svagaste grupperna. De som har det förhållandevis bra måste avstå en del. Där ökningstakten i generella förmåner minskar kombineras åtgärderna med förbättringar för de svagaste. Höjningen av momsen kombinerades med höjda barnbidrag. Förändringen av index i pensionssystemet kombineras med höjda pensionstillskott. Höjningar av priset på läkemedel kombineras med ett högkostnadsskydd för storkonsumenter och barnfamiljer. Förändringar i index i skattesystemet kombineras med förbättringar i de vanligaste inkomstlägena. Detta är en politik för en ökad grundtrygghet i samhället. Förändringarna på socialdepartementets område i sparpropositionen kännetecknas av strävan till tryggad vård och service åt barnfamiljer, äldre, sjuka och handikappade, samtidigt som de präglas av en förenkling av administrationen. De besparingar och avgiftshöjningar som kommer att ske medverkar till att bromsa utgiftsökningarna, samtidigt som grundtryggheten ges en mera markerad ställning i trygghetssystemen. Herr talman! En offensiv familjepolitik där barnens behov och rättigheter står i centrum är en av de viktigaste delarna i vår socialpolitik. Barnfamiljerna, i synnerhet flerbarnsfamiljerna, är i dag den kanske mest konsumtionssvaga gruppen. Vi har i socialdepartementet som utgångspunkt för vårt arbete med åtgärdspaketet haft att så långt som möjligt skydda barnfamiljerna. Barnen är framtiden, och det är vi vuxna som måste skapa förutsättningarna för denna framtid. De vägar vi väljer för samhällsstödet måste ge möjlighet till ökad kontakt mellan barn och föräldrar, ökad kontakt mellan generationerna, ökad gemenskap och trygghet och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Både små och stora barn behöver trygghet och en intensiv och varaktig vuxenkontakt. Därför är det viktigt att föräldrar och barn ges tid att vara tillsammans och bygga upp en trygg gemenskap. föräldraförsäkringen var viktiga steg i den riktningen. Det statliga stödet till barnfamiljerna har mer än fördubblats sedan budgetåret 1975/76. Insatserna för barnbidragen har ökat från 3 miljarder till drygt 5 miljarder. Statens bidrag till kommunerna för att bygga ut barnomsorgen har under perioden ökat från 800 milj.kr. till 4,6 miljarder kronor. En rad förbättringar har gjorts som har stor betydelse för den enskilde. Föräldraförsäkringen har utvidgats i flera omgångar. Garantinivån har höjts från 25 kr. till 37 kr. Antalet platser i daghem och fritidshem har fördubblats. Det är nödvändigt att utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter. Samtidigt är det nödvändigt att se över formerna för barnomsorgen för att finna lösningar som är anpassade till de verkliga behoven och som garanterar en god kvalitet. Detta måste ske i nära samarbete med kommunerna. Barnomsorgen har byggts ut kraftigt de senaste åren. När riksdagen 1976 beslutade att 100 000 nya platser i daghem skulle tillkomma under perioden 1977-1981 räknade man dessutom med att antalet familjedaghemsplatser skulle öka. De senast tillgängliga prognoserna från kommunerna visar att antalet platser vid periodens slut kommer att uppgå till 116 100. Av dessa platser är 33 100 i familjedaghem. Statistiska centralbyrån utförde under våren 1980 en undersökning om behovet av barnomsorg i landets kommuner. Av undersökningen framgår att 211 000 förskolebarn i dag har kommunal barnomsorg. Ytterligare 137 000 vill ha plats. Kommunernas utbyggnadsplaner, såsom de har redovisats till socialstyrelsen, innebär att 91000 platser beräknas tillkomma under perioden 1980-1984. I planerna har man också markerat nödvändigheten av att stödja familjedaghemmen genom t.ex. satsningar på den öppna förskolan. Detta visar enligt min mening att kommunerna har en hög ambitionsnivå när det gäller den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. SCB:s undersökning visade också att endast 35 26 av barnen i den kommunala barnomsorgen har vårdnadshavare som är heltidssysselsatta genom studier eller förvärvsarbete. Andelen föräldrar som deltidsarbetar ökar, liksom andelen föräldrar som efterfrågar barnomsorg på deltid. Delvis torde detta vara en effekt av strävandena att tillgodose småbarnsföräldrars behov av en kortare arbetsdag. Samtidigt är daghemmen dimensionerade efter ett heltidsutnyttjande. Detta gör det nödvändigt att hitta modeller för barnomsorgen som bättre motsvarar barnens och föräldrarnas behov. Enligt min mening är det också angeläget att kommunerna inte upplever det statliga stödets villkor som ett hinder för att finna praktiska lösningar. Åtgärder övervägs därför som skall underlätta för kommunerna att finna mer flexibla modeller för barnomsorgen, t.ex. genom att anordna lägenhetsdag hem i bostadsområden. En strävan är också att få ett system med förenklade regler och mindre byråkrati. Jag kommer därför att under hösten lämna förslag i denna riktning till riksdagen. Herr talman! Det är ett rättvisekrav att tillgängliga resurser utnyttjas på ett sådant sätt att fler barn blir delaktiga. Ett annat rättvisekrav är möjligheten att välja den barnomsorgsform som bäst passar familjen. Därför är det viktigt att stödja olika former av barnomsorg, att utveckla familjedaghemmen genom fortbildning av dagbarnvårdare, att utvidga den öppna förskolan och ge föräldrar och dagbarnvårdare ökade möjligheter att samverka med daghem och deltidsförskola. Barnfamiljerna måste ges möjlighet att fördela sin tid mellan förvärvsarbete och vård av barn på det sätt som bäst passar familjen. För att verklig valmöjlighet skall ges krävs en utbyggnad av barnomsorgen men också förbättrade villkor för de föräldrar som väljer att själva vårda sina barn. Vissa föräldrar som i dag vårdar sina barn i hemmet får ett sämre pensionsskydd än om de haft förvärvsarbete. Jag kommer därför att lägga fram förslag för riksdagen om att ATP-rätt införs för vård i hemmet av små barn. Syftet är att den som stannar hemma och själv vårdar sina barn inte skall drabbas ekonomiskt genom att han eller hon inte kan utnyttja ATP-systemet. Det finns ett stort behov av att barnens miljö i vid bemärkelse förbättras. Barnmiljörådet som inrättades i juli i år skall bl.a. ta initiativ till och informera om åtgärder för att förbättra barnens miljö och verka för att barnens intresse tas till vara i utformningen av den totala samhällsmiljön. Ambitionen att förbättra barnens situation i samhället har också tagit sig uttryck i en rad utredningar, t.ex. om föräldramedverkan i förskola och skola, om små barn på daghem, om flerbarnsfamiljernas och ensamföräldrarnas ekonomiska situation, om behovet av hemspråksträning bland förskolebarn, om översyn av föräldraförsäkringen och om barns rättsliga ställning. Vi har redan i dag och får ytterligare genom dessa utredningar god kunskap om barns och ungdomars behov. För att på bästa sätt kunna använda denna kunskap och utnyttja befintliga resurser är en enhetlig och övergripande syn på barnoch familjepolitiken angelägen. Det är därför nödvändigt med ett helhetsperspektiv i dessa frågor. En särskilt utsatt grupp bland barnfamiljerna är flerbarnsfamiljerna, vilkas situation särskilt måste uppmärksammas. Så sker också i den utredning jag tidigare nämnde. Deras ekonomiska villkor skiljer sig betydligt från andra gruppers i samhället. I ett avseende kommer regeringens aviserade förslag om ett skydd mot höga vårdoch läkemedelskostnader att innebära en klar förbättring för denna grupp. Skyddet kommer att gälla gemensamt för samtliga barn i familjen med ett tak för utläggen för deras vård och medicin. Givetvis innebär förslaget att också andra grupper än barnfamiljer gynnas. Människor som har olika handikapp och därför stort vårdbehov, människor som ofta är sjuka, oavsett sjukdom, får ett ordentligt skydd. De kroniskt sjuka, som i dag har fria läkemedel, kommer också i fortsättningen att ha detta. Vi som har en bättre hälsa får ta på oss en större kostnad för medicin, medan den som ofta är sjuk skyddas. Givetvis kommer detta högkostnadsskydd att få stor betydelse för många pensionärer. Omsorgen om de äldre har varit och kommer att vara utgångspunkten för många viktiga socialpolitiska åtgärder. Med den ekonomiska tryggheten som grund skall utvecklingen inom samhällets äldreomsorg leda fram till att de äldre får en meningsfull livssituation. I detta begrepp måste inrymmas samhällets behov av att ta till vara de äldres erfarenheter och kunskaper. Att de äldre inte är en enhetlig grupp står helt klart. Behoven av insatser från samhällets sida varierar liksom de förväntningar vi kan ha på varandra oberoende av ålder. Landets folkpensionärer har under 1970-talet fått uppleva en kraftig realinkomstutveckling. Detta har varit en väl motiverad och rättvis insats för dem som arbetat för att bygga upp vårt lands välstånd. Nu är det vårt ansvar att ge dem en trygg ålderdom. De justeringar som har föreslagits av regeringen av indexberäkningarna i pensionssystemet motsvaras av justeringar i indexen för de direkta skatteskalorna. Denna kombination innebär att förändringarna bärs av alla och fördelas så att den starke får stödja den svage. För att särskilt värna om de pensionärer som har enbart folkpension med pensionstillskott eller låg ATP kommer regeringen, som meddelades i går och som gjorts flera gånger tidigare, att föreslå förstärkningar av pensionstillskotten också efter den höjning som sker 1981. Det innebär alltså att de pensionärer som har de minsta inkomsterna kommer att få en inkomstförstärkning, vilket däremot inte kommer att gälla de ATP-pensionärer som har en förhållandevis hög inkomst. Också i den regelförändring som föreslås i det kommunala bostadstillägget skyddas de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Herr talman! För fjärde gången i år kommer nu pensionerna att höjas. Den höjning som nu sker innebär för ensamstående folkpensionär med fullt pensionstillskott 952 kr., räknat per år. Den äldre delen av vår befolkning ökar starkt. En av de viktigaste uppgifterna inför framtiden är därför arbetet med utformningen av de samhällsåtgärder som skall tillgodose de äldres behov av omsorg, service och vård, som så långt möjligt måste anpassas efter den enskildes behov. När vi diskuterar äldrefrågan torde vi kunna vara eniga om att äldreomsorgen i vårt land ligger på en relativt hög materiell standard. Men hög standard och jämförelsevis goda materiella villkor är inte tillräckligt. Vi måste återskapa synen på äldre som en naturlig resurs i samhället och verka för en människosyn som inte isolerar och skiljer ut gamla utan i stället tar vara på varje individs möjligheter. Det gäller inte minst att stimulera till kontakter mellan äldre och barn. För att äldrefrågorna skall kunna behandlas i ett nödvändigt helhetsperspektiv kommer jag nu att tillsätta den parlamentariska äldreberedning som riksdagen beslöt om i våras och vars uppgift i första hand blir att se över åtgärder som hör samman med de äldres behov av omsorg, service och vård. Det sociala trygghetssystemet, som byggts upp i stor enighet och på solidaritetens grund, omfattar en betydande del av samhällsekonomin. Totalt kommer mer än 30 96 av den totala privatkonsumtionen i Sverige från trygghetssystemen i form av pensioner, barnbidrag, föräldraförsäkringen, sjukpenning m.m. Det sociala trygghetssystemet spelar stor roll för de enskilda människorna. Därför måste det vara utformat så att det verkligen utgör en grundtrygghet, när det behövs. Jag tror att de flesta av oss har upplevt att det nuvarande systemet har blivit komplicerat och svåröverskådligt. En del människor känner inte till vilka rättigheter de har och blir utan stöd trots att de är berättigade till det. Samtidigt finns det dess värre de som får förmåner utöver vad som var avsett, även om de inte är så många. Remissbehandlingen av socialpolitiska samordningsutredningens betänkande är just avslutad. Utredningen visade på att det finns möjligheter till samordning och rejäl förenkling av ett komplicerat system. Samordningen måste bygga på en helhetssyn. Därför bör t.ex. ersättningsrätten mer än hittills ta sikte på behovet och mindre vara beroende av behovets orsak. En sådan inriktning står väl i samklang med andan i den nya socialtjänstlagen. Att reformera socialförsäkringssystemet är ett arbete på sikt. Det är nu viktigt att ange den ideologiska inriktningen av förändringen, dvs. att förbättra alla människors grundtrygghet. Detta har också varit grundtanken i övervägandena inför beslutet att ge sjukpenningutredningen i uppdrag att belysa frågorna kring ett sjuklönesystem. Herr talman! Missbruket av alkohol och droger hör till våra stora samhällsproblem. Det är oacceptabelt att människor går under i vårt samhälle på grund av drogmissbruk. En rad åtgärder på det alkoholpolitiska området har vidtagits enligt de intentioner som gavs i riksdagens allmänpolitiska debatt i höstas. Huvudmannaskapsfrågorna för missbruksvården har fått sin lösning, vilket för framtiden kommer att innebära en bättre garanti för en sammanhållen vård för den enskilde och ett bättre tillvaratagande av befintliga resurser för samhället. Samordningsorganet för alkoholfrågor arbetar på bred front för en bättre samverkan och en nödvändig övergripande syn på de alkoholpolitiska insatserna. Inom arbetsgruppen förbereds en rad åtgärder som berör såväl restriktionsområdet som information, förebyggande åtgärder och förbättrad vård. Förslag kommer i höst att läggas till riksdagen om åtgärder på alkohollagstiftningens område. En bred informationsaktion, framför allt i syfte att stoppa langningen till ungdom, pågår och kommer att utökas att omfatta också haschfaran. De intensiva informationssatsningarna, tillsammans med de skattehöjningar på alkohol som skett, får anses vara orsaken till den minskning av alkoholkonsumtionen som skett alltsedan fjärde kvartalet 1979 och som accentuerats för varje kvartal. Fortsatta satsningar sker på information, fortbildning och stöd till frivilliga organisationer. Ökade insatser sker på vårdområdet, vad gäller såväl alkoholsom narkotikamissbrukare. På flera platser i landet pågår arbete för att nå ett närmare samarbete mellan behandlingsenheter, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackliga organisationer i syfte att förbättra missbrukarnas arbetsmarknadssituation. Här liksom i övrigt i förebyggande arbete och i rehabilitering spelar de frivilliga organisationernas arbete en betydande roll. Trots samhällets stora insatser är det inte möjligt att klara de enorma behov som finns inom missbruksområdet utan det frivilliga arbete som sker från såväl organisationer som enskilda. Om det skall vara möjligt att stoppa den sociala nöd som drabbar allt flera är det inte möjligt att förlita sig till enbart de insatser samhället kan göra. Det räcker inte att vi solidariskt betalar vår del via skattsedeln. Vi måste också som medmänniskor våga och vilja bry oss om och att ta ansvar för varann och ge varann en plats i gemenskapen. De värderingar vi som föräldrar ger våra barn, som skolan och massmedia, föreningsledare och kamrater förmedlar, är betydelsefulla för att inte säga avgörande för den livsstil barnen väljer. Samtidigt måste vi ha klart för oss att kampen mot missbruket i första hand är frågan om ett förebyggande arbete som spänner över hela samhällsfältet och som sätter människan i centrum. Därför är den nya sociallagstiftningen som riksdagen antog i våras med dess krav på sociala hänsyn i samhällsplaneringen ett stort och viktigt steg i riktning mot att skapa ett samhälle som bättre anpassas till de mänskliga behoven. Arbetet med att ge ungdomar en god utbildning och möjligheter till meningsfullt arbete är av största betydelse för att ge dem en god start i livet. Arbetet är själva grunden för vår trygghet, både för oss som individer och för samhället. Allra klarast gäller detta för våra ungdomar. Regeringen hyser oro för och följer med största uppmärksamhet den arbetslöshet som råder bland ungdom. Den ökande andelen arbetslösa unga kvinnor är en kraftig varningssignal. Jag anser det som synnerligen viktigt att detta uppmärksammas ytterligare. Vi ser hur många flickor fortfarande planerar sitt liv efter ett traditionellt mönster. De saknar tillräcklig medvetenhet om att en fortsatt utbildning efter grundskolan är en förutsättning för en självständig tillvaro. En del förlitar sig på att kanske ändå bli försörjda. Återigen kan vi konstatera hur viktiga insatserna är för jämställdhet mellan kvinnor och män, och hur viktigt det är att detta arbete görs målmedvetet. Det tar tydligen oerhört lång tid att få det att tränga igenom. Regeringens insatser för att skapa sysselsättning åt fler — insatser som alltid kommer att stå i förgrunden — har, sett i ett längre tidsperspektiv, gett resultat. Sedan 1976 har sysselsättningen i vårt land ökat med ca 200 000 personer. Det innebär att det nu är fler människor i sysselsättning i arbetslivet än någonsin tidigare. Herr talman! Jag vill gärna i detta sammanhang säga att invandrarna har betytt och betyder mycket för vårt svenska samhälle. De behövs i arbetslivet. De ger oss många impulser och upplevelser på det kulturella planet. De har mycket att lära oss, inte minst i fråga om sammanhållning och mänsklig gemenskap, respekt och ansvar för de äldre. Många invandrare, och särskilt då barnen, lever i ett gränsland mellan två världar. Det sociala och kulturella mönstret i vårt land skiljer sig ofta från det i deras hemland. Här krävs fortsatta insatser med hemspråksträning och undervisning för barnen, liksom undervisning i svenska för de vuxna. Det måste till öppnare kontakter mellan svenskar och invandrare. Här har inte minst folkrörelserna ett stort ansvar. Inte minst händelserna för några veckor sedan pekar på hur nödvändigt det är med en förändring av attityderna gentemot våra invandrare. Vårt sikte för framtiden måste vara att samverka och solidariskt bygga upp en grundtrygghet på rättvisa fördelningsgrunder. Vi behöver optimism och framtidstro för att våga satsa på framtiden. För vår del har vi det bättre förspänt än de flesta andra länder i världen. Vi tillhör den rika minoriteten. Men vi har hamnat i ett slit-och-släng-samhälle. Det är nu tid för sparande och resurshushållning i solidaritet med de svagaste i vårt samhälle, med de fattiga i världen runt omkring oss och med kommande generationer. Jämlikhet och trygghet uppnås bäst i ett samhälle där både kollektivt och individuellt ansvar utövas på solidaritetens och demokratins grund. Vi har haft ett demokratiskt styrelseskick i vårt land så länge att vi invaggatsi en tro att det finns något slags automatik i detta, som är oberoende av vitaliteten i den enskildes engagemang för vad som händer i samhället, och det kan ligga en fara i det. I en demokrati har vi inte bara rättigheter, vi har också skyldigheter. Vi har skyldighet att engagera oss i samhällslivet på ett sådant sätt att vi också efter förmåga kan påverka. Demokratin förutsätter dock att människor på ett enkelt sätt kan ta del av sina rättigheter, kan påverka och förstå. Vi får inte acceptera att människor tar avstånd från delaktighet i beslutsprocessen. Därför är en av de viktigaste uppgifterna vi har att skapa förutsättningar för människan att kunna tro på den egna förmågan att påverka sin egen situation. Detta är möjligt att genomföra i ett decentraliserat samhälle, byggt på lokalsamhällets grund. Skall vi få bukt med missförhållandena i samhället — skapa trygghet i en orolig och svår värld — måste vi ta ansvar för varandra och inte med en axelryckning överlåta det åt andra. Herr talman! Regeringen arbetar nu vidare på att medverka till ett samhälle som bygger på en rättvis fördelningspolitik, som ger de svagaste stöd, som ger utbildning och arbete samt bra boende, som bygger på principen om alla människors lika värde och lika rättigheter. Målet måste vara att skapa ett samhälle där gemenskap, social trygghet och ekonomisk grundtrygghet sätts i förgrunden. I ett sådant samhälle har alla — också den som synes vara svag — en viktig uppgift.

Herr talman! Riksdagens behandling av regeringens sparplaner dessa höstdagar kommer säkerligen för framtiden att registreras som en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. Vi står vid inledningen till en allvarlig social nedrustning. Inga språkliga formuleringar och finesser kan dölja detta faktum. I valrörelsen 1976 slog vi fast att de borgerliga partiernas skattesäkningslöften och lättsinniga ekonomiska politik utgjorde ett hot mot de äldres trygghet och den välfärd vi byggt upp här i landet. Vi varnade för att en sådan ekonomisk politik kunde leda till att man fick lov att låna pengar utomlands för att betala folkpensionerna. Det mesta avfärdade de borgerliga då som försök till svartmålning. Så sent som i valrörelsen 1979 sökte man på borgerligt håll göra gällande att det ekonomiska läget inte gav anledning till oro och att kurvorna pekade uppåt. Nu har sanningens minut kommit.

Undra på om pensionärer, barnfamiljer och vårdbehövande i dessa dagar känner stor oro inför framtiden. Socialpolitikens historia i vårt land är historien om hur vi steg för steg förvandlat ett gammalt fattigsamhälle till ett välfärdssamhälle. Under hela den tid socialdemokratin varit verksam i svensk politik har de sociala trygghetsfrågorna stått högt upp på dagordningen och varit föremål för omfattande reformer och framsteg. Det har gällt insatser för de gamla, för barnen och barnfamiljerna, för de sjuka och handikappade. Milstolparna som markerar framstegen har varit många. Det har ofta stått strid om de grundläggande reformerna på det socialpolitiska området. Det har i stor utsträckning handlat om en ekonomisk omfördelning och samhällets ansvar för medborgarnas trygghet. Det har också varit en utveckling från snålt tilltagna och behovsprövade förmåner till generellt verkande reformer som gällt hela vårt folk. Genombrottet för denna nya syn på trygghetspolitiken har varit av avgörande betydelse vid utformningen av vår moderna socialpolitik. Samhället har trätt in som garant för att människorna vid sjukdom och ålderdom skall kunna beredas en så långt som möjligt bevarad standard. Till synes har det rått stor uppslutning bakom denna för medborgarna så betydelsefulla trygghetspolitik. Hur ofta har vi inte i högtidliga sammanhang från framstående företrädare för de borgerliga partierna fått höra att det svenska välfärdssamhället byggts upp under stor enighet. I många avseenden har denna enighet varit skenbar. Den politiska verkligheten och riksdagens protokoll vittnar om hur det förhållit sig med enigheten när riksdagen stått inför viktiga avgöranden då det har gällt grundläggande sociala reformer. Vi glömmer inte moderaternas uppträdande då det gällde den allmänna sjukförsäkringen, och vi glömmer inte de tre borgerliga partiernas kamp mot ATP -— vår tids största sociala trygghetsreform. Till detta kommer att man aldrig helhjärtat accepterat en del av de grundläggande reformerna utan på olika sätt sökt vrida klockan tillbaka i enlighet med den grundinställning man från början haft till dessa reformer. Sina egna intressegrupper har man dock aldrig glömt bort. Härtill kommer att i det försämrade ekonomiska läge vari den borgerliga regeringen försatt oss har strävandena till en ökad privatisering av den sociala sektorn blivit alltmera påtagliga. Det gäller särskilt vårdsektorn. Det har varit en ovärderlig styrka för vår hälsooch sjukvård att samhället genom landstingen svarat för praktiskt taget all sjukhusvård och den övervägande delen av den öppna hälsooch sjukvården. Den socialdemokratiska regeringen kunde genomföra reformer som genom sjukförsäkringen gett samhället det avgörande inflytandet över de privatpraktiserande läkarnas verksamhet och genom tandvårdsförsäkringen gjort tandvården till en samhällsuppgift på samma sätt som hälsooch sjukvården. Genom sjukförsäkringen har vi kunnat tillföra sjukvårdshuvudmännen ett betydande ekonomiskt stöd för att underlätta utbyggnaden av den öppna hälsooch sjukvården. Vi genomförde en ordning som tillförsäkrade den av samhället bedrivna hälsooch sjukvården och folktandvården det framtida tillskottet av nya läkare och tandläkare. Denna samlade och målinriktade sjukvårdspolitik är av avgörande betydelse för den utbyggnad av den öppna sjukvården, långtidssjukvården och psykiatrin som den socialdemokratiska regeringen satte i centrum för insatserna på det sjukvårdspolitiska området. I krisens Sverige sätts solidariteten på prov. Ökad arbetslöshet, växande sociala problem och en tilltagande utslagning samt begränsad ekonomisk tillväxt kommer att medföra ökade påfrestningar på den solidaritet som vår socialpolitik ytterst vilar på. Solidaritet kan lämpligast översättas med orden gemenskap i ansvar och kamp. Det blev också i stor utsträckning solidariteten, det gemensamma ansvaret, som kom att lyfta upp de fattiga och utsatta grupperna till en tryggare och mera människovärdig tillvaro. Det allmänna, det gemensamma, har i dag som mycket annat fått en mera teknokratisk benämning: den offentliga sektorn. Och nu är det den offentliga sektorn den borgerliga regeringen attackerar, allt i enlighet med gammal välkänd högerpolitik. När man läser den s.k. sparplanens socialpolitiska avsnitt — och det är på det socialpolitiska området de mesta pengarna skall sparas — finner man att gamla moderatkrav nu blivit regeringspolitik. Det är denna politik som centern och folkpartiet ger sin anslutning. Centerns omvärdering då det gäller välfärdspolitiken har gått snabbt. Skall vi nu som nästa steg få se moderaternas privatiseringskrav i ökad utsträckning vinna insteg i regeringens politik och planer för framtiden? Skall vi i fortsättningen betala kostnaderna gemensamt eller låta frågan om trygghet och välfärd i livets olika skeden bli en fråga om betalningsförmåga, en fråga om plånbokens tjocklek, för den enskilde? Det är nämligen privatiseringens yttersta innebörd. Herr talman! Jag säger detta i dag, eftersom den borgerliga regeringen klart har deklarerat att årets s.k. sparplan bara är inledningen till fortsatta nedskärningar. Vad som då väntar ger inriktningen av årets s.k. sparplan klara besked om. Från vår sida kan det inte bli tal om att uppnå samhällsekonomisk balans genom att attackera de sociala välfärdsanordningarna. Det finns också anledning erinra om ett annat inslag i de borgerliga partiernas agerande i riksdagen under 1960 och 1970-talen. Det gäller överbudspolitiken. Här kan jag med viss rätt själv vittna. Hur många gånger har jag inte i denna kammare och tidigare i tvåkammarriksdagen mött de borgerligas överbud på det socialpolitiska området. Det har inte minst gällt centern. Hur ofta har vi inte kritiserats för att vi inte velat gå tillräckligt långt och tillräckligt snabbt då det gällt olika reformer. Olof Palme citerade i går Thorbjörn Fälldins uttalande i riksdagen vad gäller pensionärerna och pensionernas värdesäkring. Jag skall erinra om ett annat av Thorbjörn Fälldins uttalanden, som också säger något om centerns överbudspolitik i riksdagen. Det är från februari 1976, och det har följande lydelse: ”För centern har det alltid varit en viktig angelägenhet att den generation som genom sitt arbete lagt grunden till vårt ekonomiska välstånd skall garanteras en trygg ålderdom. Det är därför vi drivit kraven på förbättringar av pensionärernas villkor. Flera av våra förslag har, trots mångårigt motstånd, inte minst från socialdemokraterna, nu förverkligats helt eller delvis. Samhällets utfästelser till pensionärerna om värdebeständiga pensioner och del i den allmänna standardutvecklingen i samhället måste hållas. Därför krävs en översyn av om konsumtionsprisindex verkligen speglar folkpensionärernas konsumtionsmönster.” i; Herr talman! Enbart sveket mot pensionärerna är motiv nog för en misstroendeförklaring som vi socialdemokrater kommer att rikta mot regeringen Fälldin. För första gången i vår moderna historia skall nu pensionärer, sjuka och handikappade tvingas ge avkall på den rätt till trygghet som de själva har varit med om att bygga upp och som de trodde för alltid skulle garanteras dem. Aldrig kunde de tro att de skulle stå i främsta ledet när det gällde nedskärningar. Fru Söder nämnde att pensionerna nu kommer att höjas. Eftersom hon var mycket kortfattad vill jag göra ett tillägg. Detta är bara en följd av att regeringens ekonomiska politik har lett till en utomordentligt snabb inflation. Det som vi diskuterar i dag är ju att regeringen i sparplanen föreslår att denna värdesäkring, som är så oerhört viktig och vars effekter man uppenbart nu vill inkassera, i fortsättningen skall urholkas. Hade de nya reglerna beträffande basbeloppet, vilka fru Söder nu vill införa, redan gällt, skulle pensionärerna direkt ha fått vidkännas försämringar. Basbeloppshöjningen nu i oktober är ett utmärkt exempel på vad värdesäkringen fullt ut betyder, men det ger också besked om vad försämringen kommer att betyda, om regeringen skulle få igenom sina förslag. Herr talman! Hur skall regeringen förklara för landets pensionärer att deras pensioner måste försämras, samtidigt som regeringen anser sig ha råd att bevilja höginkomsttagare kraftiga skattelättnader? Hur skall regeringen förklara att pensionärernas bostadsstöd måste försämras — pensionärer vilkas bostadsstandard alltjämt lämnar mycket övrigt att önska? Hur skall regeringen förklara för de sjuka att de måste finna sig i att deras sjukbesök — och det gäller i hög grad pensionärerna — blir dubbelt så dyra i fortsättningen och att regeringen planerar att försämra sjukpenningen? Hur skall regeringen förklara för de handikappade att deras förtidspensioner, vårdbidrag och handikappersättning bör försämras — de som har denna förmån som sin huvudsakliga ekonomiska trygghet? Hur skall regeringen förklara för ensamstående kvinnor, som på knappa villkor har att försörja sina barn, att de nu får se sina bidragsförskott urholkade — de som redan den 1 januari 1981 i många fall kommer att få se sitt bostadsbidrag minskat med ända upp till 1000 kr. om året? Eftersom fru Söder ägnade familjepolitiken stort utrymme vill jag tillägga att höjningen av barnbidraget med 200 kr., som riksdagen beslutade under det urtima riksmötet, kompenserar till endast en tredjedel barnfamiljernas ökade utgifter på grund av höjningen av momsen och energipriserna. Dessutom har 200 000 familjer mistat sitt bostadsstöd. Jag skall inte gå in på detta närmare, eftersom Birgitta Dahl senare kommer att ta upp denna fråga. Regeringen har genom sin politik svikit grundläggande löften till de grupper som jag här har talat om. Socialdemokratin motsätter sig med bestämdhet och indignation en sådan politik. Den socialdemokratiska reformpolitiken byggde på att vi tog ansvaret för reformernas finansiering och motsatte oss den lättsinniga löftespolitiken. De borgerliga har genom en orättfärdig skatteoch fördelningspolitik raserat statens inkomster och därmed undergrävt den sociala tryggheten. Nog är det uppseendeväckande att redan som ett första steg i den s.k. sparplanen är det socialpolitiken som angrips. I detta läge är det viktigare än någonsin att vi slår vakt om de reformer och den välfärd som vi har byggt upp. Den ekonomiska krissituation som den borgerliga regeringen har skapat kan inte och får inte lösas genom att man nu börjar en målmedveten försämring av den sociala välfärdspolitik som vi har byggt upp här i landet. Vi kommer inte att svika våra utfästelser och våra förpliktelser till pensionärerna och andra grupper som för sin välfärd är beroende av det sociala trygghetssystemet. De åtgärder som nu måste till får inte öka utan måste i stället minska klyftorna i samhället. Låt mig, herr talman, med kraft understryka detta då vi nu står vid en allvarlig vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia.

Herr talman! Sven Aspling riktade i sitt anförande en hel del beskyllningar mot centerpartiet om att vi skulle svika vår grundinställning när det gäller den solidariska fördelningspolitiken. Inget påstående skulle kunna vara mer felriktat. Vi är fortfarande, precis som vi varit under årtionden, inriktade på att fortsätta solidaritetsarbetet och lägga en grund för detta också för framtiden. Det är därför vi också måste ha modet att fundera över: Hur skall vi lägga den grunden? Hur skall vi förändra, så att vi kan bibehålla en verklig grundtrygghet också för framtiden, en verklig trygghet för sjuka, äldre och handikappade? Detta har varit utgångspunkten också för det åtgärdsprogram som nu lagts fram för riksdagen. Det är inte fråga om någon social nedrustning. Här nämnde Sven Aspling höjningar av avgifter. Men sådana skedde också på Sven Asplings tid. När man då höjde avgifterna för läkarbesök och läkemedel infördes inte samtidigt — såsom nu sker — högkostnadsskydd för dem som har de största behoven. Då infördes inte något skydd i samband med läkarbesök för barnfamiljerna, som har stora behov på det här området. Det finns alltså — för att ta just det här exemplet — en klar fördelningspolitik i det här förslaget, som gör att den som sällan går till läkare och sällan behöver ta ut mediciner på recept får betala allt i förhållande till den som måste gå ofta. Jag vill också gärna säga att förändringarna i index för pensionärer är en fråga om att fördela, att flytta från dem som har det bättre till förmån för dem som har det sämre. Vi fortsätter ju utbyggnaden av pensionstillskotten, och det betyder en omfördelning till dem som bäst behöver pengarna. Det är också i enlighet med den solidaritetsoch grundtrygghetsfilosofi som vi alltid har omslutit. Genom de år som socialförsäkringssystemet har byggts upp här i landet har jag uppfattat att detta varit en av grundförutsättningarna också i socialdemokraternas politik. När det gäller pensionärerna och deras situation i samhället — och f. ö. också sjuka och handikappade — är det väldigt viktigt att se till helheten i deras situation. Sven Aspling talade om att vi också måste slå vakt om deras möjligheter till vård i olika former — på sjukhus och i andra sammanhang. Och ingenting är viktigare än detta — att se till helhetssituationen. Helt kort vill jag nämna något om privatpraktiserande läkare, som berörts här. Det är sjukvårdsminister Holms område, och hon kommer upp senare i debatten. Jag vill framhålla att det aldrig har varit så få privatpraktiserande läkare i vårt land som nu. Om jag inte missminner mig är det mindre än hälften av vad Sven Aspling ansåg vara acceptabelt när de reformer diskuterades som genomfördes på Sven Asplings tid. Det är den faktiska situationen i dagsläget. Det är viktigt att vi har en mycket väl utbyggd offentlig sjukvård och tandvård. Det har vi i centern alltid tillskyndat, och det kommer vi alltid att göra. Sedan till den stora frågan om vård och omsorg om alla dem som behöver det. Jag vill ta ett exempel från Sven Asplings eget län Värmland, som också råkar vara mitt hemlän. Låt oss titta på den ekonomiska situationen. Det är ju oerhört viktigt för ett län med ekonomiska svårigheter att få tillgång till skatteutjämningsbidrag för att kunna upprätthålla en god vård och service både i kommuner och landsting. Under den tid vi har haft icke-socialistiska regeringar här i landet har t.ex. i Hagfors kommun skatteutjämningsbidraget per invånare ökat från 404 kr. år 1975 till 803 kr. år 1980 — och det ökar till 890 kr. enligt prognosen för 1981. Därtill har kommit extra skatteutjämningsbidrag, som har gjort det möjligt för denna fattiga kommun att söka i samma utsträckning som de rika kommunerna bygga ut service för sjuka, handikappade och gamla. På samma sätt har Värmlands läns landsting också fått förbättrade skatteutjämningsbidrag. Medan socialdemokraterna föreslog höjda arbetsgivaravgifter tog vi bort arbetsgivaravgifterna. Detta har betytt en avsevärd förstärkning av Värmlands läns landstings ekonomi. Hade socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter gått igenom, så hade landstinget i dag haft en utgift som hade betytt att man fått höja skatten med minst 50 öre per skattekrona. Vi har många sådana exempel på att vi i centern i regeringsställning har drivit en medveten fördelningspolitik generellt sett när det gäller att i olika avseenden tillgodose behovet av vård i vårt land genom skatteutjämningsbidrag. Detta har vi alltid arbetat för, ibland under hårt motstånd. Vi har, delvis tillsammans med socialdemokraterna, fått igenom det här systemet, och det har givit alla de människor över hela vårt land som behöver vård, alltifrån barn till sjuka och äldre, betydligt bättre förutsättningar än vad de skulle ha haft utan detta skatteutjämningsbidrag. I denna belysning motbevisas påståendet att vår regering skulle bedriva social nedrustning. I själva verket försöker vi här lägga en god grund för framtiden när det gäller att bevara och utveckla tryggheten för dem som bäst behöver den. Jag delar uppfattningen att vi skall vara stolta över det som i hög grad varit också socialdemokraternas strävan — att vi har utvecklat Sverige från ett fattigt land till ett Sverige där välståndet är högre än i kanske något annat land i världen. Men vi kan inte bortse från det faktiska förhållandet att vi också har ett stort budgetunderskott och en hög utlandsupplåning, i stor utsträckning beroende på att vi har tvingats importera olja till allt högre priser. Detta är alla underkunniga om, och det gäller bara att erkänna det. Som socialminister kommer jag att arbeta vidare på att hushålla med de tillgångar vi har, men på ett sådant sätt att vi får en rättfärdig fördelningspolitik också för framtiden — rättfärdigare kanhända än vi har i dag. Man angriper från s-sidan skattesystem och liknande, och jag har hört tidigare här i dag att man har häcklat regeringen för att vi inte har infört båtskatt, generalklausul och en lång rad liknande åtgärder för att komma till rätta med skattefusk osv. Jag vill fråga: Varför kom man aldrig på den idén under de 44 år då socialdemokraterna satt i regeringsställning? Detta är åtgärder som nu kommer att vidtas, eftersom det är viktigt att tilltron såväl till vårt skattesystem som till vårt solidariska trygghetssystem kan vidmakthållas. Någon urholkning av dessa värden när det gäller dem som bäst behöver vårt stöd får inte ske, utan vi skall fortsätta med en omfördelning så att de svagaste i samhället skyddas. Men vi får inte skygga för systemförändringar, om det visar sig att sådana är nödvändiga när det gäller att för framtiden slå vakt om tryggheten. Förändringarna skall emellertid ske på ett för de svagaste fördelaktigt sätt. Det är det som menas med solidaritetspolitik.

Herr talman! Karin Söder var ett av de statsråd som under den tid då den s.k. sparplanen arbetades fram i regeringen var ute i landet och lugnade pensionärerna. Enligt tidningen Vetlanda-Posten, som jag har här, var hon på en förbundskongress — såvitt jag vet var det hos Sveriges Folkpensionärers Riksförbund hon var gäst.

Med risk, herr talman, för att bli anklagad för att vara moralist vill jag understryka att politik i hög grad handlar om moral. Vi socialdemokrater blir nu anklagade för att inte vilja ta ansvar. Men det kanske viktigaste ansvarstagandet inom politiken ligger enligt min mening i att kunna ta ansvaret för sina egna löften och utfästelser. Skall man klara det, måste man först och främst se till att man inte ger andra löften än sådana som man anser sig kunna hålla. När det gäller pensionärerna är det otvivelaktigt så att alla partier i åratal, särskilt i valrörelser, har givit tveklösa besked om att pensionernas värdebeständighet skall bevaras. Thorbjörn Fälldin och Karin Söder har varit kategoriska i sina uttalanden härvidlag. Detta löfte sviks nu av de borgerliga partierna. Det är för oss helt oacceptabelt! Jag har velat säga detta, herr talman: Politik handlar i hög grad om moral. Det fanns också andra ting i Karin Söders inlägg som jag gärna skulle ha velat belysa här, men de tre minuterna försvinner snabbt.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att politik också har en moralisk sida. Den moralen har många perspektiv. I det tal som nyss åberopades berörde jag inte frågan om värdesäkring. Däremot talade jag om folkpensionen och om pensionstillskottet, och jag meddelade också — därför att det i propagandan då hade förekommit rykten om att vi skulle sänka pensionerna — att det inte alls var fråga om någon sänkning av dem. Jag kunde ge det löftet — och det löftet är lika giltigt i dag som det var då — att pensionerna alltfort kommer att höjas. Och med pensionstillskotten hålls pensionärer med enbart folkpension skadeslösa och får en fortsatt standardstegring. Detta är det väldigt viktigt att stå fast vid.

Vi har alltså kunnat konstatera att utbetalningen av pensioner i ATP-systemet har ökat med 26 20 under 1980 och sammanlagt kommer att uppgå till 19 miljarder. Redan 1982 kommer inflytande avgifter till ATP-systemet att vara otillräckliga för att vi skall kunna klara hela utbetalningen. Det betyder att fonderna kommer att urholkas och så småningom tömmas, om vi inte vidtar åtgärder. För att trygga pensionerna för framtiden — och det skall vi göra — måste vi höja socialförsäkringsavgiften och höja avkastningen på fondkapitalet. Jag tror att vi måste se det här systemet, liksom de andra försäkringssystemen, i det längre perspektivet. Om vi skall ta med moraliska aspekter måste också detta läggas i vågskålen. Det viktiga är att vi utformar både vår ekonomi och socialförsäkringssystemen så, att vi bevarar tryggheten i det längre perspektivet utifrån utgångspunkter som vi har i dag. Det fanns andra ting i Sven Asplings tidigare anförande som kanske kunde förtjäna en ytterligare kommentar. Jag tänker på vad som sades om arbetslöshetssituationen. Visserligen går vi mot en lågkonjunktur — de flesta tecknen tyder på det. Men jag tycker att det är ganska upprörande när man gång efter annan från oppositionens sida får det att framstå som om vi i dag totalt sett skulle ha en arbetslöshet i Sverige som är större än någonsin. I själva verket har vi aldrig haft så många människor i arbete som vi har just nu. Detta är någonting att slå vakt om och värna. Arbetet utgör själva grunden för att vi skall kunna utveckla den sociala tryggheten. Jag tycker att det är mycket viktigt att slå fast detta i det här sammanhanget. För att sedan återvända till det som givit upphov till den stora utlandsupplåningen, vilken Sven Aspling också kritiserade, kostade oljeimporten 3 miljarder år 1970, medan den i dag är uppe i summor som är lika höga som hela kostnaden för folkpensioneringen, dvs. 30 miljarder. Vi kan inte blunda för verkligheten att dessa kostnadshöjningar varit så enorma. Därför måste vi genom att hushålla med våra tillgångar satsa på arbete åt alla, producera mera och stärka vårt förhållande till omvärlden, men också öka möjligheterna att bygga ut den sociala tryggheten. Till sist vill jag säga att den offentliga sektorn betyder ofantligt mycket för alla människor i vårt land. Det vill jag gärna slå fast. Vad vi nu gör innebär ingen attack mot den offentliga sektorn. Men även på det området måste man diskutera hur man skall använda pengarna för att de skall komma till bästa möjliga nytta.

Herr talman! Jag är övertygad om, Karin Söder, att när pensionärerna vände hem från mötet i Vetlanda så trodde de att de kunde känna den trygghet som Karin Söder hade lovat. De är nu svikna. Olika medlemmar av regeringen bedriver ett som jag tycker ganska ovärdigt spel i diskussionen om pensionerna och när det gäller pensionärerna. Jag vill klara ut några saker här, fru Söder. Värdesäkringen av folkpensionerna och av ATP-pensionerna har som syfte att pensionerna alltid skall ha samma reella värde, dvs. vara värdebeständiga. Ökningen av pensionstillskotten syftar till att ge pensionärerna ökad köpkraft, dvs. höja deras standard. Avsikten har däremot aldrig varit att man skulle låta de ökade pensionstillskotten tjäna som kompensation för en urholkad värdesäkring. Och glöm inte bort att också pensionstillskotten blir mindre värda i framtiden än i dag om regeringens förslag att urholka värdesäkringen skulle vinna riksdagens bifall. Så förhåller det sig i verkligheten. Och jag är helt övertygad om, fru Söder, att Sveriges pensionärer är medvetna om detta — för de kan de här sakerna. Och deras reaktion, fru Söder, är ganska given. Jag hade hoppats, herr talman, att jag skulle få tid att också säga något om Värmland. Tydligen får jag inte det i det här anförandet. Men jag vill slå fast att Värmlands problem är stora. Jag vill bara säga till Karin Söder: De pålagor som ni i olika avseenden har lagt på landstingen och kommunerna ställer nu inte minst det hårt utsatta Värmland inför utomordenligt svåra och allvarliga problem. Den grundläggande, trygghetsskapande och moderna socialpolitiken började byggas upp här i landet efter det att socialdemokratin erövrade regeringsmakten 1932. Nu — närmare 50 år senare, en tid under vilken den svenska välfärdsstaten byggts upp — står vi inför en social nedrustning.

Nu börjar den sociala nedrustningen i Sverige. Det är det som är så allvarligt och upprörande.
Herr talman! Eftersom jag vet att Sven Aspling inte har mer tid till sitt förfogande nu vill jag bara säga att det inte är fråga om en social nedrustning när man lägger en ekonomisk grund för att bevara tryggheten för dem som behöver den också i framtiden. Det är i omtanke om dem som behöver ett stöd som regeringen lägger fram sina ekonomisk-politiska förslag. En sådan ekonomisk ryggrad behövs som grund för att vi skall kunna bedriva solidaritetspolitik också för framtiden. Jag kan försäkra Sven Aspling att detta hela tiden har varit utgångspunkten också när det gäller mitt ansvarsområde — att de svaga i samhället i första hand skall tillgodosesi en situation när vi har lägre ökningstakt i ekonomin än vi haft tidigare.

Herr talman! Full delaktighet och jämlikhet är mottot för Förenta nationernas internationella handikappår 1981. En självklarhet tycker vi. Ja visst, men tycker verkligen alla människor så? Jag är rätt övertygad om att alla politiskt ansvariga i detta land tycker så, eller tror sig tycka så, men jag är inte så säker på att ens alla dessa har satt sig in i vad det egentligen skulle innebära. Det är nog så att de flesta av oss har mycket svårt att föreställa oss vad ett handikapp egentligen innebär av hinder att göra sådant som andra människor anser självklart att man skall kunna göra. Och även om vi har nått så långt att vi vet, så kommer den insikten ibland fortfarande i skymundan för andra faktorer som också är viktiga i en beslutssituation. Snart sagt varje samhällsfråga har en handikappaspekt. Och det måste vi minnas intill dess att man i varje beslut som berör samhällsplanering — i stort som smått — självklart tar hänsyn till och utformar besluten med utgångspunkt från de särskilda behov som människor med funktionshinder har. Men innan vi har nått därhän är det nödvändigt att vidta speciella åtgärder för att undanröja de hinder som möter människor med funktionshinder. Det står ändå klart att vi i Sverige har hunnit ganska långt på det här området jämfört med många andra länder. På senare år har utvecklingen gått ganska snabbt. Så sent som på 1960-talet var man fortfarande ganska kallsinnig till att göra offentliga lokaler handikappanpassade. Fortfarande är det på intet vis självklart att alla kan nå postkontor, kommunalkontor eller biografer och andra liknande lokaler. Samhället har hittills satsat relativt mycket på handikappåtgärder. Staten satsar innevarande budgetår nära 12 miljarder kronor, ett ganska aktningsvärt belopp. Till det skall också läggas landstingens och kommunernas satsningar. Det kan finnas skäl att se tillbaka litet på utvecklingen under 1970-talet. 1970 var anslaget för folkpensioner till förtidspensionärer och andra handikappade 1,2 miljarder. 1980 är det 5,9 miljarder. Bidraget till social hemhjälp bl.a. för handikappade ökade under samma tid från ca 26 miljoner till 162 milj.kr. Organisationsstödet till handikapporganisationerna ökade under denna tid från 296 000 kr. till 24,5 milj.kr. Det statliga bidraget till färdtjänst infördes i mitten av 1970-talet och utgör 35 76 av kommunernas bruttokostnader för denna service. Det är i dag 220 milj.kr. Därutöver har Bara två exempel till. Bidraget till Synskadades riksförbunds bibliotek var 1970 1,2 milj.kr. och är i dag 17,9 miljoner. Insatserna för att förbättra arbetsmarknaden för handikappade har ökat från 740 milj.kr. 1970 till 4,7 miljarder 1980. Det totala anslaget för handikappåtgärder ökade från 2,26 miljarder till 11,85 miljarder mellan 1970 och 1980. Därmed säger jag dock inte att allt är gott och väl, utan jag vill bara peka på att medvetenheten om de problem som möter människor med funktionshinder har ökat liksom känslan av ansvar för att de hindren skall tas bort. Men mottot för FN:s internationella handikappår — Full delaktighet och jämlikhet — är likafullt fortfarande en utmaning för oss alla. I ett kärvt ekonomiskt klimat blir detta motto en utmaning för oss att tänka om och, som opinionsbildare, att få andra människor att tänka om. Det har alldeles tydligt varit så, att ganska många av de förändringar som har vidtagits under de närmast gångna decenniernas snabba samhällsomdaning har utformats för människor som inte har några påtagliga funktionshinder. För att minska klyftan mellan dem som har resp. dem som inte har funktionshinder har man i efterhand vidtagit åtgärder. Man har blivit tvungen att ta bort hinder som man själv har varit med om att bygga upp. Att det blir dyrt är klart. Men att underlåta att göra det blir, och det är inte minst viktigt, inhumant. De människor som har funktionshinder har varit tvungna att påpeka hinder, kräva och åter kräva att de tas bort. De har varit, och är alltjämt, tvungna att slåss för rättigheter som andra människor i vårt land kan ta för givna. Det är inte rätt. Det gör dessutom situationen svår för de handikappade och deras organisationer, för det är ju alldeles klart att ingen människa egentligen vill bli särbehandlad. Också en positiv särbehandling är ju en form av diskriminering, eftersom den behandlingen alltid på något sätt utgår ifrån att det är legitimt att diskutera huruvida det över huvud taget finns fog för särskilda åtgärder eller att diskutera om förutsättningarna för åtgärderna föreligger eller inte. Att diskutera huruvida åtgärder för att ta bort hinder som de handikappade möter i samhället är befogade eller inte är enligt mitt synsätt respektlöst mot de handikappade själva. Det tänkandet har nu rotat sig djupt att åtgärder för handikappade skall vara särskilda åtgärder som belastar särskilda anslag i stat, landsting och kommuner. Men detta står inte i överensstämmelse med riksdagens ställningstagande med anledning av utredningsbetänkandet Kultur åt alla, där utgångspunkten för framtida handikappolitik är normaliseringsprincipen. Denna princip innebär bl.a. att ”handikappade skall få del av all service och verksamhet i samhället på lika villkor som andra. Handikappades behov skall inte endast tillgodoses i den mån medel ställs till förfogande genom särskilda bidrag. Tillgänglighet för handikappade bör vara en fastlagd uppgift för myndigheter och enskilda som svarar för service och verksamhet i samhället. Kostnader för anpassningen bör åvila varje servicegren.” Riksdagen tog vid behandlingen ställning för denna princip. Jag anser det vara mycket betydelsefullt att normaliseringsprincipen blir vägledande för det fortsatta arbetet på handikappområdet. Men innan vi har kommit därhän att den genomsyrar alla politiska beslut kommer man att fortsätta att diskutera förutsättningarna för och det berättigade i att särskilda hänsyn tas till de handikappade. Det synsättet leder till att vi också sätter ett pris på vår solidaritet med människor som har särskilda svårigheter i vårt samhälle. Det är ovärdigt. Solidaritet med dem som har särskilda behov skall vara självklar. Vi har t.ex. fortfarande en diskussion om texttelefoner för döva och taltidningar för synskadade. I dagarna har texttelefongruppen lagt fram sitt förslag. Där föreslås att samtalsförmedling med texttelefon skall införas och att verksamheten skall finansieras inom ramen för televerkets normala verksamhet. Mot förslaget till finansiering har några ledamöter i utredningen reserverat sig. Reservanterna menar att samtalsförmedlingens kostnader skall finansieras över ett särskilt anslag i statsbudgeten. Själv är jag positiv till majoritetens förslag, vilket skulle innebära att alla telefonabonnenter solidariskt får bära televerkets ökade kostnader. Detta skulle kunna innebära en höjning av samtalsmarkeringsavgiften med bråkdelen av ett öre. Mer är det inte. Det är naturligtvis så att det under de senaste 20 åren har skett en förändring av uppfattningen om vad som tillhör resp. inte tillhör den självklara delen av olika verksamheter. Så har t.ex. skett en förändring i synsättet vad beträffar handikappanpassning av allmänna färdmedel, offentliga lokaler, gatunätet i städerna osv. Byggnormer som är till för att förbättra tillgängligheten till bostäder och andra byggnader belastar t.ex. inte något anslag i statsbudgeten. Jag finner det naturligt att den utveckling vi har haft och har kommer de handikappade till del också när det gäller nya tekniska möjligheter att göra samhället mer tillgängligt. Jag tycker också att det är rimligt att vi alla som inte har de särskilda svårigheter som människor med funktionshinder har ställer upp och hjälper till att öka deras delaktighet i samhället. När det gäller taltidning för synskadade är problemet litet annorlunda. Tidningarna anser sig inte ha råd. Det är naturligtvis värdefullt att staten, som nu sker, utreder behovet av taltidningar och även kostnaderna för dessa. Men det är inte därmed självklart att stat, landsting eller kommuner skall betala, om inte för att man vill hålla fast vid uppfattningen att all verksamhet som kan kallas social, dvs. är en hjälp för dem som har särskilda svårigheter, skall betalas av offentliga medel. Jag tycker det finns anledning att ifrågasätta det tillvägagångssättet, bl.a. därför att det innebär en stor byråkratisk omgång, som kostar extra pengar, och därför inte är vare sig särskilt praktiskt eller vettigt. Man kan också här ifrågasätta om vi inte alla som tidningsköpare eller prenumeranter kan bidra till att också synskadade får del av den för oss alla så väsentliga demokratiska rättighet som tillgång till en fri press innebär. Ett annat område där s.k. social verksamhet kan ses över är färdtjänsten. Vi har framför allt i storstäderna fått en situation som innebär att de som är i särskilt stort behov av färdtjänst ofta har svårt att få den när de behöver den. Detta beror bl.a. på att reglerna för färdtjänsten har fått en så generell utformning att de lett till ett visst överutnyttjande bland människor som i större utsträckning än f.n. borde kunna utnyttja de ordinarie allmänna kommunikationerna. Färdtjänsten är en nödvändig service för svårt förflyttningshandikappade. Den är en av de avgörande förutsättningarna för att de skall kunna leva ett självständigt liv och delta i olika verksamheter i samhället. Det är naturligtvis ytterst angeläget att färdtjänsten fungerar bra först och främst för dem som behöver den allra bäst. Jag avser därför att ge bilstödskommittén i uppdrag att särskilt uppmärksamma frågan om färdtjänst för svårt handikappade. Kommittén bör undersöka om en förändrad konstruktion av statsbidraget till färdtjänsten kan förstärka servicen för dessa människor. Det är naturligtvis då nödvändigt för kommittén att mycket noggrant belysa vilka konsekvenser en sådan åtgärd får för färdtjänsten i övrigt. Handikappåret måste ses som början på ett intensifierat långsiktigt reformoch utvecklingsarbete. Självfallet kommer man på många håll under året också att vidta konkreta åtgärder. Det är väsentligt att de åtgärderna inriktas på förändringar och förbättringar för lång tid. Kortsiktiga manifestationer och jippobetonade aktiviteter kan ha ett uppmärksamhetsvärde men blir meningslösa om de inte backas upp av initiativ som leder framåt och i grunden förbättrar. Ett av syftena med handikappåret är enligt Förenta nationernas resolution att främja forskningsoch utvecklingsarbete på handikappområdet. Forskning rörande handikappfrågor har också på senare tid fått ökad uppmärksamhet här i landet. Regeringens beredningsgrupp för handikappåret kommer därför att bl.a. ägna särskild uppmärksamhet åt forskningsfrågor. Handikapp tar sig så skiftande uttryck. Endast den som har ett funktionshinder vet vad det verkligen innebär. Det handlar om att lära oss andra förstå. Människor med funktionshinder är absolut inte i behov av medlidande och nedlåtande behandling men väl i behov av att vi erkänner deras rätt. Det handlar om rätten att få klara sig själv, att inte vara beroende av anhörigas hjälp i högre grad än vi alla är i behov av hjälp och stöd från människor i vår omgivning. Kunskapen om vilka de största problemen för människor med olika slag av funktionshinder är finner man utan tvekan bäst hos de handikappade själva och deras organisationer. Utan deras engagerade och ofta ideella arbete, som har utförts under lång tid, skulle vi förmodligen inte i dag ha den förhållandevis goda situation som vi har. Men vi måste gå vidare. Det är ingen idé att blunda för att vi har en kärv ekonomisk situation i landet — det vet vi. Utgångspunkten för regeringens politik är att förbättra, inte försämra, för dem som har särskilda svårigheter, däribland de handikappade, vilket också framgått av socialministerns anförande. För mig personligen är detta en viktig och angelägen målsätt Om den normaliseringsprincip som jag har talat om får vara vägledande för handikappolitiken kan de handikappade inte ställas utanför vare sig de rättigheter och möjligheter eller det samhällsansvar som delaktighet i samhällsgemenskapen ger. Vi måste undanröja de hinder som fortfarande finns för att en handikappad person skall kunna ta ett eget ansvar för sitt liv men också ge den personen större valfrihet att använda sina personliga resurser till att forma ett rikare liv. Herr talman! För många handikappade är valfriheten alltjämt begränsad när det gäller valet av livsform. För de flerhandikappade, för många människor som nu vistas på psykiatriska sjukhus och för omsorgstagare är önskemålet om ett eget, eller åtminstone mera hemlikt boende stort. Jag ser åtgärder för att tillgodose dessa önskemål som mycket angelägna under kommande år. Fortsatta ansträngningar måste göras för att öka möjligheterna för människor med funktionshinder att delta i arbetslivet. Möjligheten till arbete är givetvis av samma centrala betydelse för handikappade människor som för andra. I arbetet för att öka de handikappades delaktighet i arbetslivet är åtgärder och insatser på alla nivåer och i alla verksamheter i samhället av största betydelse. Ännu så länge möter människor med handikapp stora hinder på vägen in i arbetslivet. Det kommer att krävas fortsatta informationsinsatser för att undanröja de psykologiska hinder som fortfarande finns i form av okunnighet om olika slag av handikapp och deras verkliga betydelse i skilda arbetssituationer. I detta informationsarbete har handikapporganisationerna en stor uppgift. Det är bl.a. därför jag med stor tillfredsställelse har sett att de medel som regeringen nyligen har anslagit ur Allmänna arvsfonden till insatser under handikappåret kommer att användas för just information. Det är min förhoppning att handikapporganisationerna skall finna att deras insatser leder till den ökning av kunskap och därmed den attitydförändring som vi alla hoppas på. Herr talman! Under detta riksmöte skall riksdagen ta ställning till regionsjukvården i landet. Det förslag som nu föreligger innebär bl.a. en ändring av begreppet regionsjukvård. Hittills har detta begrepp avsett den vård som givits på s.k. regionkliniker och som har reglerats i särskilda regionsjukvårdsavtal. Detta har i praktiken inneburit att vissa medicinska specialiteter klassats som regionsjukvård. Utvecklingen har inneburit en förskjutning mot en alltmer ökad specialisering inom länssjukvården, varför ett nytt innehåll måste ges åt begreppet regionsjukvård. Regionsjukvårdsutredningen har stannat inför följande definition. Regionsjukvården skall omfatta ”det fåtal patienter, som erbjuder speciellt svårbemästrade problem och kräver samverkan mellan ett antal högt utbildade specialister samt eventuellt också särskild utrustning, som är dyrbar eller svårskött. Hit räknas också sjukdomstillstånd, som uppträder så sällan att man på länsnivå inte får erfarenhet av hur de bör Det här innebär att det måste finnas regionsjukvård i princip inom alla medicinska verksamhetsområden. Av detta följer också att det finns verksamhetsområden som rör ett så begränsat antal patienter att resurserna måste begränsas till ett fåtal platser i landet. Inte bara ekonomiska hänsyn utan i högsta grad ambitionen att hålla en god kvalitet på vården och en hög kunskapsnivå gör det nödvändigt att en överetablering inte sker. Det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen vid sin planering av regionsjukvården utgår från en helhetsbedömning av behovet av hälsooch sjukvård inom regionen, en helhetsbedömning som innefattar såväl regionsjukvård och länssjukvård som primärvård. Därför måste de lokala förutsättningarna inom varje region ligga till grund för planeringen. Det är också viktigt att man inte enbart begränsar sin planering av regionsjukvården till antalet vårdplatser utan också utnyttjar resurserna för öppen vård och olika former av konsultationer. Som jag redan antytt, kan allt fler kontakter med sjukvården nu ske inom det egna sjukvårdsområdet. Detta är en utveckling som i många avseenden är glädjande, men den kan också ha sina risker. En alltför stark specialisering inom länssjukvården ger otillräcklig träning och kanske bristande skicklighet hos den personal som har att utföra behandlingarna. Det krävs därför en planering i samråd med företrädare för berörda verksamhetsområden såväl inom det egna sjukvårdsområdet som vid regionsjukhuset. En avvägning måste ske mellan regionsjukvårdens och länssjukvårdens resurser. I vissa fall är det nödvändigt med ett än större patientunderlag än regionindelningen medger för att man skall kunna vidmakthålla och utveckla kunnande inom den högspecialiserade vården. Det finns således anledning att koncentrera enheter för barnkirugi och transplantationskirurgi till fyra platser. Kirurgisk behandling av vissa medfödda och komplicerade hjärtoch kärlsjukdomar hos barn kräver ytterligare koncentration. Jag vill här betona att när det i propositionen talas om transplantationskirurgi avses inte hjärttransplantationer, en verksamhet som kräver ett betydligt större befolkningsunderlag än vad Sverige ensamt kan erbjuda. I propositionen föreslås också att dövpsykiatrin endast bör finnas på en plats i landet. Detta för att en kvalificerad tolkservice skall kunna erbjudas. Det är en absolut förutsättning för att denna vård skall bli av god kvalitet. Utbyggnaden av regionsjukvården bör baseras på överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen i första hand inom varje region men också i vissa fall mellan regionerna. En lagfäst planeringsskyldighet för landstingen innebär således inte att staten fråntar landstingen det egna ansvaret för innehållet i planeringen. Planeringssamverkan behöver inte låsas i ensartade former för samtliga regioner, men jag vill framhålla vikten av att den sker i former som garanterar ett parlamentariskt inflytande. En samordning av planerna på riksnivå måste dock ske genom socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Det är angeläget att regionsjukvården inte får större omfattning än vad som behövs för att tillgodose efterfrågan. Såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska aspekter talar för detta. En god regionsjukvård kräver ett relativt stort befolkningsunderlag. En fullständig sjukvårdsregion kräver egentligen en befolkning på 1,5 miljoner invånare. Denna målsättning har inte varit möjlig att hålla utan en ytterligare begränsning av antalet regioner. I propositionen föreslås en minskning från nuvarande sju regioner till sex regioner. Fortfarande kommer Umeåregionen och Linköpingsregionen att ha ett befolkningsunderlag som ligger något under 1 miljon invånare. En annan väsentlig målsättning har varit att sjukvårdsregionerna skall sammanfalla med högskoleregionerna. Därför har jag stannat för sex sjukvårdsregioner, trots att befolkningsunderlaget egentligen skulle kräva ett lägre antal sjukvårdsregioner. Även de geografiska förhållandena, som i hög grad påverkar människors reseavstånd, talar för detta. Ett avsteg av väsentlig betydelse från regionsjukvårdsutredningens förslag har gjorts genom att sjukhuset i Örebro förblir regionsjukhus inom Uppsalaregionen. Det skulle icke vara ekonomiskt försvarbart att ej tillvarata de resurser som redan finns i Örebro. Ett väl utvecklat samarbete mellan de båda sjukhusen skapar förutsättningar för ett allsidigt utbyte av högspecialiserad vård i Uppsalaregionen. Två regionsjukhus inom en och samma region finns redan i Stockholmsregionen och Lund-Malmöregionen, och erfarenheterna därifrån tyder på att ett sådant samarbete skall fungera bra. Slutligen, herr talman: Landets indelning i sjukvårdsregioner kan knappast vara en partiskiljande fråga. Däremot är det i hög grad en regionalpolitisk fråga. Det måste dock vara ett övergripande intresse att se till konsekvenserna för hela landet och till kravet på att ge invånarna en kvalitativt högtstående sjukvård. De geografiska förutsättningarna gör det svårt att alltid förena önskemål om närhet till vården med krav på hög kvalitet i regionsjukvården. Herr talman! Jag anser att den senare aspekten är den viktigaste, i all synnerhet som regionsjukvården rör ett mycket begränsat antal patienter. Till slut, herr talman, vill jag beröra en del av Sven Asplings anförande. Sven Aspling talar om ökad privatisering av sjukvården. Det stämmer faktiskt inte alls. Vi har aldrig haft så få privatpraktiserande läkare som vi har nu. Det är också fel att tala om att plånbokens tjocklek avgör om man skall ha råd att söka en privatpraktiserande läkare eller tandläkare. Jag vill betona att jag talar om seriöst arbetande privatpraktiker. Jag har inget som helst till övers för sprutdoktorer eller massjukskrivningsdoktorer. Det är dess värre den kategori massmedia gärna ägnar sin uppmärksamhet åt. De seriöst arbetandes verksamhet hör man sällan talas om. Sven Aspling vet mycket väl att de allra flesta privatpraktiserande läkare är anslutna till försäkringssystemet och därmed taxebundna. Det kostar obetydligt mer att söka privatläkare än landstingets läkare. En mycket stor del av den privata sjukvården drivs av Praktikertjänst, som ställer mycket stora krav på sina anställda läkare. Det gäller bl.a. kunskapsnivån. Det är god sjukvård dessa läkare kan erbjuda. Det finns ingen som helst anledning att tro att vi skulle kunna få så många privatpraktiserande läkare här i landet att de skulle kunna utsätta den offentliga sjukvården för någon allvarlig konkurrens. Det krävs ganska mycket av en läkare som väljer privatpraktikerbanan. Landstingsanställning ger bättre inkomst, samtidigt som man slipper en mängd besvär med etablering och arbetsgivaransvar. Privatpraktiserande läkare ökar människornas valfrihet och leder också till en bättre kontinuitet i kontakten mellan patient och läkare. Det är säkert just detta förhållande som gör att människor i så hög grad önskar sig fler privatläkare. Det finns också goda möjligheter för ett fruktbart samarbete mellan privatpraktiserande läkare och landstingens sjukvård, ett samarbete som kan bli till nytta både för de vårdsökande människorna och för landstingens möjlighet att fullgöra sitt åtagande.

Herr talman! Före den borgerliga regeringens tillkomst fanns det i riksdagen en tämligen obruten front mot moderaternas olika attacker för att få till stånd en ökad privatisering av hälsooch sjukvården samt tandvården. Moderaternas framstötar i detta avseende har varit många under årens lopp. Flera har säkerligen i gott minne den på sin tid uppmärksammade moderatmotionen där man krävde att folktandvården successivt skulle överföras i privat vård. Vi har reagerat mot dessa förslag. Trots vår protest genomförde den borgerliga trepartiregeringen genom ett beslut 1977 en ny och med den allmänna sjukvården konkurrerande privat sjukvårdsorganisation. Det skedde bl.a. genom en höjning av taxenivån med 20 20. Det förslaget fann vi närmast utmanande, inte minst mot bakgrund av det stora antalet vakanta läkartjänster i landstingens öppna sjukvård. Den borgerliga majoriteten i riksdagen drev emellertid igenom det förslaget. Landsting efter landsting har också motsatt sig denna privatisering av sjukvården. Herr talman! Jag begärde ordet därför att sjukvårdsministern här — i och för sig med milda formuleringar — uppenbarligen aviserade en kommande aktion för att öka privatiseringen. Hon har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda dessa frågor. Jag vill ställa två korta frågor till sjukvårdsministern: Är det meningen att denna arbetsgrupp också skall behandla frågan om en förändring av taxebestämmelserna? Är det meningen att det i fortsättningen skall införas förmånligare taxevillkor för att med andra ord locka läkare över till den privata vårdsidan? Jag tror att det vore av stort värde om vi kunde få ett besked om hur sjukvårdsministern ser på detta. Bakgrunden till mina frågor är att jag för en tid sedan tog del av ett pressmeddelande som gjorde mig mycket undrande och framför allt förvånad.
Herr talman! Den utredningsgrupp som är tillsatt för att undersöka möjligheterna till ökad privatläkaretablering skall analysera vilka hinder som har förelegat för läkare att etablera sig i privatpraktik. Gruppen skall också föreslå åtgärder för att underlätta för privatläkare att etablera sig. Det är innehållet i gruppens uppdrag.

Herr talman! Jag var tydligen inte tillräckligt konkret i mitt första svar. Avsikten är att gruppen förutsättningslöst skall analysera hindren för privatläkaretablering, och dess främsta uppgift kommer självfallet att bli att hindra ett utdöende av privatpraktikerkåren. Om den tendens som nu föreligger verkligen fortsätter, kommer vi 1985 att ha endast 380 heltidsarbetande privatpraktiker här i landet, och det är en mycket låg siffra. Jag kan inte riktigt förstå att den siffran på något sätt kan oroa Sven Aspling — att den skulle kunna ses som ett bevis för att privatpraktikerna skulle utgöra ett hot mot landstingens behov av läkarresurser.

Herr talman! I valrörelserna 1976 och 1979 gjorde vi socialdemokrater klart att den politik som de borgerliga förespråkade skulle leda till betydande ekonomiska svårigheter och hota den trygghetspolitik som vi stått för. Våra påpekanden avvisades indignerat. ”Skulle jag ta pensionen från min gamla mor?” , var Thorbjörn Fälldins bevismaterial mot socialdemokraterna. Men nu är vi där. Nu har landets statsminister börjat snegla på sin mors pensionspengar. Alla med vanliga levnadsförhållanden har i dag berättigad grund för sin oro inför framtiden. Vi är nu uppenbart på väg från en generellt verkande socialpolitik till behovsprövade stöd. Socialpolitiken är på väg att förlora sin roll som fördelningspolitisk faktor. Den 13 oktober presenterade regeringen sin sparplan, och i det sammanhanget gjorde Gösta Bohman följande uttalande: ”Jag har inte alltid haft det gott i livet. Men nu har jag det och behöver inte tänka på någon svångrem. Det är inte fel att man kan få det litet bättre när man snart är 70 och har jobbat hårt ett helt liv.” Ja, jag delar Gösta Bohmans uppfattning därvidlag. Men det finns faktiskt 70-åringar som inte får det bättre, som tvingas dra åt svångremmen trots att även de har jobbat minst lika hårt som Gösta Bohman under ett helt liv. I samma intervju påstod Gösta Bohman att pensionärerna får det bättre och sade följande: ”Rent matematiskt visar våra kalkyler för nästa år att den grupp som trots allt får det bättre är just pensionärerna.” Pensionärerna är säkerligen mer intresserade av pensionens reella innehåll än av Gösta Bohmans matematiska beräkningar. Jag har nu för avsikt att gå igenom vad regeringens sparplan innebär för landets pensionärer. Men dessförinnan vill jag gå tillbaka i tiden och erinra om centerns och folkpartiets agerande i riksdagen när det gäller förmåner till pensionärer. I slutet på 1975 och under våren 1976 var tongångarna annorlunda, vilket framgår av motioner och debatter i riksdagen. I riksdagens protokoll för den 10 december 1975 kan vi läsa en debatt om pensionärernas konsumtionsmönster. I det sammanhanget pekade centerpartiets talesman på att det fanns all anledning att titta på konsumtionsmönstret för pensionärerna med hänsyn till de våldsamma prisökningarna. Han pekade på ökade kostnader för läkarvård, medicin, elkraft, telefon och portokostnader, och han slutade med följande uttalande: ”Pensionärerna, som har lagt grunden till dagens samhälle, skall inte bära en otillbörligt stor del av bördorna för de prisstegringar som vi upplever i dag. Tvärtom är det ett samfällt ansvar för oss att se till att de verkligen får bibehålla sin konsumtionsstandard, att de får den rättvisa som de kan kräva med hänsyn till de växlar som riksdagen har ställt ut.” Ja, det var den socialdemokratiska regeringen man angrep vid det tillfället. Men det var då det. I dag är tongångarna annorlunda. Man vill nu enligt sparplanen rensa konsumtionsprisindex från påverkan av ökningar i indirekta skatter, dvs. moms och punktskatter och energipriser och avgifter, vilket innebär prishöjningar på fjärrvärme, eldningsolja, hushållsgas, elström och bensin. Herr Fälldin påstår att detta inte påverkar pensionärernas standard. Men det kommer det verkligen att göra. Det som skall rensas bort har under de fyra senaste åren i genomsnitt svarat för 25 20 av prisökningarna. Med en inflation på 10 96 — ja, så låg är inte inflationen, men jag räknar med den siffran — om året blir det en snabb urholkning av indexskyddet: på fyra år 150 kr. i månaden, på tio år 350 kr. i månaden i ren real minskning. Det gäller emellertid inte bara grundpensionen. Det gäller även ATP, änkepension, barnpension, bidragsförskott, studiehjälp, vårdbidrag, handikappersättning — ja, allt som är anknutet till basbeloppet. Men det räcker inte. Det kommunala bostadstillägget kommer också att försämras. Detta tillägg är en inkomstprövad förmån. I dag har en ensamstående pensionär rätt att ha en grundpension plus pensionstillskott och en inkomst av 2 000 kr. per år utan att bostadstillägget reduceras. Två makar har i dag rätt att ha en inkomst utöver folkpensionen på 1 500 kr. vardera. Jag gick tillbaka i papperen och hittade en motion av Per Ahlmark m.fl. från 1975/76, där det redogjordes för gällande regler — Ola Ullsten var också med på motionen. Det heter bl.a.: ”Det förtjänar framhållas att sedan denna tidpunkt” — det var alltså 1975/76, och bestämmelserna hade trätt i kraft 1969 — ”genom inflationen en kraftig höjning av konsumentprisindex ägt rum. Enligt vår uppfattning bör en uppräkning av de reduceringsfria inkomstbeloppen ske så att förmånernas värde i detta avseende återställs.” Ja, det var då det, herr talman. Sedan regeringsskiftet 1976 har någon uppräkning inte skett, och när man nu skall ta till krafttag innebär det att regeringen föreslår att gränsen för inkomsten utöver folkpensionen och pensionstillskottet för ensamstående sänks från 2 000 kr. till 1.000 kr. och från f. n. 1500 till 750 kr. för var och en av makar. Detta är oerhört och innebär en minskning av det kommunala bostadstillägget med 333 kr. på ett år för ensamstående och ca 500 kr. för makar. Detta kan vi väl ändå inte kalla en förbättring? Men man sänker också statsbidraget till kommunerna för det kommunala bostadstillägget och det statskommunala bostadstillägget från 43 9 till 38 90, och det gör det självfallet svårare för kommunerna att fatta politiska beslut om förbättringar av bostadstillägget. Pensionstillskott utgår till åldersoch folkpensionärer som endast har rätt till grundpension eller till dem som uppbär grundpension och en låg tilläggspension. Den 1 juli 1981 utgives det enligt gällande lag sista pensionstillskottet, och det kommer då att uppgå till 45 26 av basbeloppet för ålderspensionärer och till 90 96 för förtidspensionärer. Vad som händer därefter vet vi i dag ingenting om. Visserligen har statsminister Fälldin såväl i TV som i debatten i går ställt i utsikt att de sämst ställda pensionärerna skall bli kompenserade. Några klara besked har det emellertid inte gått att få. Regeringen arbetar vidare på frågan om pensionstillskott, säger statsministern. Det finns inget förslag i regeringens sparplan. Osäkerheten och ovissheten på denna punkt kvarstår. Nog hade det varit på sin plats att man presenterat de förbättringar som man påstår skall komma i synnerhet som man med sparplanen försämrar pensionärernas ekonomiska villkor. Jag utgår ifrån — ja, herr talman, jag ser det som självklart — att fortsatta övervägningar beträffande pensionärernas villkor skall ske i nära samråd med pensionärernas organisationer. Jag vill ställa en direkt fråga till Karin Söder: Vi vet att värdesäkringen enligt det nya förslaget inte är lika bra som den har varit, men kan då Karin Söder inför kammarens ledamöter garantera att standardförbättringen, dvs. pensionstillskottet, icke blir lägre än det nu är? Politik är ju en fråga om moral. Jag tror att landets pensionärer skulle vara tacksamma för ett besked i dag. Den 1 juli 1976 trädde lagen om delpensionsförsäkring i kraft. Delpensionen skall motsvara 65 26 av den försäkrades pensionsunderlag. Den fastställda delpensionen värdesäkras genom anknytning till basbeloppet. Härigenom kommer således även denna reform att urholkas. Nu föreslår regeringen att kompensationsnivån skall sänkas från 65 96 till 50 Jo. De nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1981. Nuvarande regler skall gälla för dem som är förutseende nog att med sin arbetsgivare i oktober-november klara ut en neddragning av arbetstiden och hinner komma in med en ansökan före den 1 december 1980. Dessa kommer att få sin pension enligt de gamla reglerna. Nu är min fråga: Ämnar socialministern ändra 16 § i lagen om delpensionsförsäkring? Enligt denna paragraf har man i dag rätt att lämna in ansökan och få pensionen beviljad tre månader tillbaka i tiden. Enligt propositionen är det, efter vad jag kan se, bara 11 § i lagen som skall bli föremål för ändring. Herr talman! Det torde vara unikt att vi skall ha två olika kompensationsgrader i exakt samma situation för de enskilda. Den 21 maj 1980 beslutade riksdagen att politiska och fackliga förtroendemän skall få sin rätt till delpension bedömd genom tillämpning av de regler som gäller för anställda. Riksdagsskrivelsen i anledning av beslutet, den socialdemokratiska motionen jämte utskottsbetänkandet, överlämnades till riksförsäkringsverket den 5 juni i år för övervägande i anslutning till verkets utredning om delpensionsförsäkringen. Riksförsäkringsverket har överlämnat sin rapport till regeringen och i denna finns förslag om tillägg till 6 § lagen om delpensionsförsäkring. Jag utgår ifrån att detta tillägg i lagen skall träda i kraft den 1 januari 1981. Vidare utgår jag ifrån att socialministern kommer att medverka till att så sker. En kompensationsnivå på 65 96 har icke i något annat pensionssystem ansetts vara en stötande hög nivå, men så är det tydligen när det gäller delpensioneringen. Kostnaderna för läkarvård och medicin höjs. Karensbeloppet i samband med sjukresor höjs. I dag är patientavgiften 20 kr. Från den 1 januari 1981 föreslås den höjd till 25 kr. Högsta avgiften för medicin är i dag 25 kr. Från den 1 januari 1981 föreslås den höjd till 40 kr. Även om höjningen är kombinerad med ett högkostnadsskydd — vilket jag har varit positivt inställd till, och det vet Karin Söder — är en höjning på ett bräde med 15 kr. alltför mycket. Karensbeloppet för sjukresor föreslås höjt från 13 kr. till 30 kr. För resor i samband med viss tandvård och preventivmedelsrådgivning är karensbeloppet i dag 21 kr. Detta belopp skall höjas till 38 kr. Viss uppräkning på grund av penningvärdets förändring kan anses riktig, men dessa kraftiga höjningar, samtidigt som köpkraften minskat under lång tid, kan inte anses skäliga. I dag kostar ett besök med läkarvård, medicin och resor 58 kr. Den 1 januari kommer detta att kosta 95 kr. Rune Gustavsson tillsatte som socialminister en sjukpenningkommitté, som fick till uppgift bl.a. att mildra de ogynnsamma effekter som uppstår vid korttidsfrånvaro för deltids-, korttids-, säsongsoch ferieanställda. Vi vet att dessa grupper upplever att deras kompensation vid sjukdom långt ifrån uppgår till de 90 96 av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten som 3 kap. 4§ lagen om allmän försäkring föreskriver. Utöver dessa uppgifter skall kommittén ”pröva förutsättningarna att införa en period under vilken arbetsgivaren skall svara för sjukersättningen, sjuklön, i stället för nuvarande ersättningsregler”. I direktiven framhålls vidare att utredningen ”bör uppmärksamma att ett sjuklönesystem inte leder till svårigheter för personer med relativt hög sjuklighet eller med arbetshandikapp att få arbete”. Kommittén har nu fått tilläggsdirektiv av Karin Söder. Det framgår av tilläggsdirektiven att departementschefen hyser oro för effekterna av ett sjuklönesystem jämfört med nuvarande system. Herr talman! Jag citerar ur tilläggsdirektiven: ”Jag vill här framhålla angelägenheten av att man vid övervägandena kring ett sjuklönesystem uppmärksammar behovet av särskilda åtgärder för att eliminera vissa ogynnsamma effekter som kan uppkomma för ett företag med ett fåtal anställda. Ett system med någon form av frivillig återförsäkring för sjuklönekostnader för mindre företag kan här vara en lösning som bör övervägas. Vidare kan finnas behov av särskilda åtgärder för att förhindra att vissa handikappade och personer med svag hälsa utestängs från att få anställning på grund av risken att de kommer att medföra högre lönekostnader.” Jag skall inte här komma med egna synpunkter på detta, det är inte på sin plats. Jag kommer att framföra dem i utredningsarbetet. Utredningen skall också överväga möjligheterna att uppnå kostnadsbesparingar genom ett ökat inslag av självrisk inom sjukförsäkringssystemet.

En utgångspunkt bör därvid vara att besparingarna skall påverka olika grupper på i princip likartat sätt.” Kommer utredningens underlag för olika alternativ till kostnadsbesparingar att i sedvanlig ordning sändas ut på remiss, eller kommer det enbart att bli ett beslut i regeringen baserat på det alternativ man föredrar? Vad ligger det egentligen för tanke bakom formuleringen att besparingarna skall påverka olika grupper på i princip likartat sätt? Jag tror att det skulle vara av värde om det i klartext blev uttalat vad som ligger bakom detta. Det helt övervägande antalet sjukfall är kortvariga. 70 96 avslutas inom 7 dagar och 80 20 inom 14 dagar. Men av de totala kostnaderna för samtliga sjukfall drar korttidsfallen endast 13 96. Det är de längre sjukfallen som svarar för de dryga kostnaderna, och, herr talman, jag skall inte i detta sammanhang fördjupa mig i de bakomliggande orsakerna till detta förhållande. Men om vi skall utreda besparingar så hade det enligt mitt sätt att se på dessa frågor varit angeläget att få utreda möjligheterna när det gäller långtidsfallen som i icke obetydlig omfattning övergår till sjukbidrag eller förtidspension. Vi kanske inte heller skall stirra oss blinda på de sjuktal i de nordiska länderna som man hänvisar till. Det är nämligen så att man i Danmark har ett underlag på 400 000 anställda när man presenterar statistiken, men det borde vara 2 miljoner. Går man ut till de stora företagen finner man att sjukfrånvaron är dubbelt så hög. Låt mig, herr talman, få sluta med att säga att den 13 oktober måste ha varit en triumfens dag för Gösta Bohman. På så kort tid som fyra år har han fått igenom sin politik på alla punkter.
Herr talman! Jag skall svara på de frågor som Doris Håvik ställde, och jag vill först ta upp den fråga som gällde sjukpenningkommitténs tilläggsdirektiv. Det är naturligtvis så att de förslag som sjukpenningkommittén kommer fram till skall gå ut på sedvanlig remiss. Avsikten med direktiven i det här avseendet är ju att vi skall få underlag för en diskussion om dessa frågor. Det kan ju inte vara Doris Håvik obekant att vi under en lång tid har fört en diskussion om sjukförsäkringens utformning. Det är viktigt att man för den diskussionen får ett rejält underlag, ett underlag som är vederhäftigt. Alltför mycket av det hittillsvarande underlaget har tillkommit på ganska löslig grund. Den andra frågan gällde formuleringen att besparingarna skall drabba olika grupper på ett i princip likartat sätt. Jag vill gärna understryka att jag inte vill medverka till att vi åter hamnar i en situation där — om man så får uttrycka sig — blåblusens folk har det sämre i sjukpenninghänseende än andra människor. En förändring i sjukförsäkringssystemet måste ovillkorligen vara utformad så att alla, oavsett vilket yrke de har, skall ha samma grund för sin trygghet. Det är detta som är utgångspunkten för formuleringen. Jag är glad att jag nu får klarlägga detta, för vi behöver ju inte gå så långt tillbaka i tiden för att finna att förhållandena i det här avseendet varit ganska ojämlika. Därutöver ställde Doris Håvik en fråga om delpensionen. Hon åberopade 16 §, där det står: Här finns alltså en begränsning i tiden när det gäller ansökan om delpension. När man ansöker skall man med intyg från arbetsgivaren e. d. styrka att man får trappa ner sin arbetstid och vid vilken tidpunkt man tänker göra det. Vid avgörandet av från vilken tidpunkt delpensionen skall beviljas måste man således beakta det som sägs i 16 §, att det maximalt kan röra sig om en tid om tre månader tillbaka efter ansökningsmånaden. Vi har inte haft för avsikt att ändra på den paragrafen. Så till frågan om pensionstillskottens utformning. Jag vill till att börja med peka på att det riksdagsbeslut som vi båda har varit med om att fatta först skall fullföljas. Det står klart uttryckt i propositionen att jag skall återkomma med förslag om förbättring av pensionstillskotten, och därmed menas att detta skall ske efter den tidpunkt då den överenskommelse jag nyss erinrade om har fullföljts. Eftersom Doris Håvik åberopade pensionärsorganisationerna vill jag gärna tillägga att jag faktiskt givit dem ett löfte att jag innan jag lägger fram det här förslaget skall diskutera det med dem. Därför är det i dag för tidigt att göra några utfästelser i precisa termer här i riksdagen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan om remissförfarandet. När det gäller formuleringen att besparingarna skall påverka olika grupper På i princip likartat sätt delar jag uppfattningen att man därmed skall avse alla. Men då skall vi säga i klartext att om vi sänker kompensationsnivån och om vi inför karenstider, så gäller det för alla — för statsanställda, för kommunalanställda, för dem som är anslutna till SIF, SALF och TCO, dvs. alla tjänstemän som genom avtal har en sjuklön garanterad. Annars kan vi inte tala om något ”i princip likartat sätt”. Har jag uppfattat svaret rätt, är det bra att detta blir sagt i det här sammanhanget. 116 § har man icke för avsikt att ändra. Det är bra, för det innebär ju att de som är berättigade till delpension under december månad kan lämna in sin ansökan under mars månad 1981 och beviljas pension för tre månader tillbaka i tiden. Jag är tacksam för att den lagtexten får vara kvar i oförändrat skick, men det bör då göras någon korrigering av bestämmelsen att man måste lämna in sin ansökan före den 1 december 1980. Men sedan är pensionstillskotten kvar. Jag lyssnade kanske så mycket på svaren på de andra frågorna att jag inte hängde med riktigt.

Jag tror att det skulle kännas tryggt, för landets pensionärer är högst otrygga och har anledning att vara det i dag.
Herr talman! Jag har redan givit svaret på den fråga som Doris Håvik nu upprepade och kan än en gång säga att svaret också kan läsas i propositionen. Jag har alltså för avsikt att återkomma med förslag om en förbättring av pensionstillskotten. Jag upprepar att jag har lovat pensionärsorganisationerna att diskutera utformningen, innan jag lägger fram förslaget.
Herr talman! Jag skall väl inte göra mig till tolk för landets pensionärer. De kan tala så bra för sig själva. Det sades uttryckligen att pensionstillskotten skall förbättras, vilket jag tar till intäkt för att det blir mer än de fyra procenten som gäller nu. Det kan ju vara bra för pensionärerna att redan nu, medan man arbetar med frågan i regeringen, få veta detta. Det har utbrutit litet oro på bänken: Är det klart att 16 § icke skall ändras, så att jag kan tacka för beskedet? Om man har fyllt 60 år och under 1980 har dragit ned arbetstiden, skulle man med stöd av 16 § få delpension beviljad med början tre månader tillbaka i tiden. Kommer således ansökan in någon gång under mars, skulle jag ha rätt att få delpension från den 1 december. Det är ju detta som gäller i dag.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att 16 § inte skall ändras. Det står också uttryckligen i propositionen, och det är alltså det som gäller, att ansökan skall komma in före den 1 december.

Herr talman! Jag hade tänkt att i första hand ta upp missbruksproblemen, men eftersom debatten till stor del kretsar kring ekonomi vill jag beröra även detta område. Det är egentligen en besynnerlig debatt som vi får ta del av under det här året. Skulden till den erbarmliga debattnivån vilar, enligt min mening, tung på socialdemokraterna. Doris Håvik erinrade om valdebatten 1976. Jag trodde faktiskt att socialdemokraterna helst ville glömma den debatt som vi då förde. 1976 gick socialdemokraterna ut till landets pensionärer och skrämde upp dem. Man sade att bostadstilläggen var i fara. De skulle komma att försvinna, hette det. Vidare hette det att folkpensionerna var i fara, ja, t.o.m. platserna på landets ålderdomshem. Det är fråga om huruvida vi som kommit in får vara kvar, hette det. Jag kan tala om för Doris Håvik att två månader efter regeringsskiftet 1976 fick jag telefonsamtal från pensionärer som talade om att de faktiskt hade fått pensionerna, trots att det blivit en ny regering. Nu spelar socialdemokraterna upp samma skiva som i valrörelsen 1976. Jag vill säga till pensionärerna: Jämför pensionerna i oktober 1980 med de folkpensioner som utgick i oktober 1976. Jämför pensionerna i fortsättningen med de pensioner som utgår i dag. Här i Sverige har vi under lång tid haft en tradition av samförstånd i politiken. Viljan från olika håll att söka breda lösningar över partigränserna har vunnit internationell respekt. Jag vågar också påstå att förmågan till konstruktivt samarbete i sakfrågor har gagnat vårt lands utveckling och gjort att vi svenskar har en högre välfärd än några andra människor ute i världen. För centerns del har vi i praktisk handling visat viljan till samarbete, och vi har också medverkat i koalitioner över blockgränsen både på 1930 och 1950-talen. Under senare år har samförståndsklimatet i politiken offrats på konfrontationens altare. Genom ett ständigt nejsägande har socialdemokraterna avvisat inviter från regeringen om breda lösningar. När regeringen räckt ut en hand till samförstånd har den oftast mötts av en knuten näve från oppositionen, och när socialdemokraterna själva kommit med förslag har det ofta rört sig om diktat. Nu senast har vi kunnat bevittna hur socialdemokraterna gått till storms såväl mot de stabiliseringspolitiska åtgärderna — momshöjning och punktskatter — som mot sparplanen. Ändå råder det bred enighet om behovet av åtgärder både för att få ner bytesbalansunderskottet och för att minska underskottet i statsbudgeten. Detta förstår också svenska folket. Det framgår när man talar med människor. Vad gäller regeringens sparåtgärder är det dåligt ställt med det socialdemokratiska alternativet. Bortsett från några reflexmässiga utgjutelser om svångremspolitik och orättvis fördelning av bördorna har det inte synts till några konkreta förslag från socialdemokraterna. Ledande socialdemokrater tycks numera se som sin främsta uppgift att resa runt likt professionella gråterskor och utgjuta sig över regeringens uselhet. Ledmotivet i klagosångerna är att regeringen i en omvänd Robin Hood-variant tar från de fattiga och ger till de rika. Utan faktiskt underlag skräms — som vi har hört här — t.ex. pensionärer och handikappade upp med påståenden om hur sparplanen påverkar dem. Så eländigt är det ställt med oppositionen att den numera agerar som en svensk filial till Glistrups danska framstegsparti. För att vi skall komma till rätta med de ekonomiska problemen och lägga en grund för fortsatt välfärdsutveckling krävs en kärv ekonomisk politik. Betydande resurser måste gå till industrin för att stärka dess internationella konkurrenskraft och för att vi skall kunna hänga med i den fortlöpande tekniska utvecklingen. Åtagandena inom vårdsektorn för äldre och barn drar stora resurser. Utrymmet för privat konsumtionsökning blir med dessa förutsättningar mycket begränsat. En självklar utgångspunkt för centerns arbete i regeringen är att bördorna skall fördelas rättvist. Samtidigt som vi alla får kännas vid den ekonomiska åtstramningen, skall t.ex. handikappade och pensionärer med låg ekonomisk standard kompenseras. Åtgärderna vidtas i själva verket just för att man skall kunna skydda svaga grupper. Det största sveket mot dem som har det sämst ställt och mot den unga generationen vore om regeringen satt passiv och inte tog ett fast grepp i de ekonomiska problemen för att långsiktigt stärka vår ekonomi. Genom att vi återger ekonomin styrka kan vi också fortsätta arbetet med reformer för utsatta grupper. I den allmänna debatten misstänkliggörs regeringen för att gå de besuttnas ärenden. Faktum är att regeringen gjort betydligt mer än någonsin socialdemokraterna på sin tid för att komma åt ekonomisk brottslighet och de inslag i skattesystemet som åstadkommer orimliga fördelningseffekter. Glöm heller inte att förekomsten av vissa s.k. nolltaxerare inte är någon ny företeelse efter regeringsskiftet 1976! Särskilt falskt klingar kritiken när vi vet att socialdemokraterna genom åren motsatt sig reformer som skulle ha förbättrat för ekonomiskt svaga grupper. Två grupper torde ha det ekonomiskt svårare än några andra. Den ena gruppen är pensionärer som en gång begärde undantaganden från ATP på grund av att de hade små inkomster och som nu har 1 219 kr. per månad att leva på, och hustrur till dessa som blir änkor och då blir utan pensionstillskott, trots att de inte begärt utträde ur ATP. Vid alla omröstningar här i riksdagen har socialdemokraterna varit emot förbättringar för denna grupp. Den andra hårt pressade gruppen utgörs av flerbarnsfamiljer där endast den ena maken förvärvsarbetar. Många av dessa familjer tvingas leva under existensminimum. Även förslag om förbättringar för denna grupp, t.ex. vårdnadsersättningen, har mötts av kompakt motvilja från socialdemokraterna. Socialdemokraternas tal om jämlikhet har inte kommit till uttryck när det gällt att fatta beslut. Centern för sin del kommer inte att förtröttas i sitt arbete för att förbättra villkoren för dessa och andra utsatta grupper. Jag är medveten om att regeringens ekonomiska politik inte alltid i det korta perspektivet vinner sympati. Men omsorgen om landets ekonomiska framtid måste gå före ett ständigt sneglande i SIFO:s väljarbarometrar. Jag är också övertygad om att på längre sikt kommer människor att inse att regeringen handlat rätt. Det är mot den bakgrunden inte förvånande att, i ett läge där svenska folket får svälja en besk medicin, oppositionen ropar efter nyval. Den vill partitaktiskt utnyttja de nödvändiga men i en del fall impopulära åtgärderna till att återta regeringsmakten. Jag förstår om socialdemokraterna fruktar för framtiden när människorna allt klarare genomskådar tomheten i den socialdemokratiska politiken. Det är med uppriktig besvikelse jag måste göra dessa konstateranden om den socialdemokratiska politiken. Jag har varit med i riksdagen länge och lärt mig uppskatta den värdegemenskap som vi haft i politiken. Sedan 1976 har jag hela tiden intalat mig att den oförsonlighet socialdemokraterna visat berodde på en tillfällig bitterhet till följd av förlusten av regeringsinnehavet. Jag har trott att den var övergående och skulle följas av en återgång till ett samförståndsklimat. Nu tvingas jag inse att socialdemokraterna i sitt oförnuft håller på att för lång tid spoliera den svenska modellen till skada för vårt parlamentariska system och för landet. Jag skall nu ägna några minuter åt missbruksfrågorna. Jag kan konstatera att på detta område går det fortfarande att ha ett resultatgivande samarbete med socialdemokraterna, inte minst i socialutskottet. En förklaring härtill torde vara den klara delaktighet i missbruksproblemen som socialdemokraterna känner till följd av sitt långa regeringsinnehav. Misstag i det förgångna i form av en felaktig samhällsplanering, en skadlig flyttlasspolitik, drogliberalism och kravlöshet utgör några av orsakerna till de missbruksproblem vi nu har att arbeta med. Men att fördela skuldbördan för de uppkomna problemen är mindre intressant. Nu gäller det att vi anger med vilka medel vi skall vända utvecklingen. I centern har vi fört en intensiv diskussion i dessa frågor under de senaste åren, och vi har också nyligen lagt fram ett aktionsprogram, ur vilket jag skall redovisa väsentliga delar. I centerprogrammet slås fast att kampen mot missbruk måste bygga på både ökade vårdinsatser och förebyggande åtgärder. Jag vill påstå att enbart ur ekonomiska synpunkter finns det inget annat område inom samhällssektorn som ger sådana spareffekter som ett minskat drogbruk gör. På vårdsidan måste målet vara att ingen missbrukare skall lämnas utan hjälp på grund av brist på vårdplatser. Under senare år har det skett en kraftig utbyggnad av antalet vårdplatser inom både alkoholistoch narkomanvården, och den utbyggnaden skall fortsätta. Men antalet vårdplatser är i sig ingen garanti för bättre resultat. Vi måste också ompröva delar av behandlingssystemet. Toleransen mot alkoholmissbruk har gått alltför långt. Vi har ständigt ökat toleransen, så att människor numera med samhällets ekonomiska stöd kan supa ner sig i ett allt djupare missbruk. Att passivt sjukskriva och förtidspensionera missbrukare är ingen vård. Det bara förvärrar situationen. I stället måste vården sättas in på ett tidigare stadium. En uppsökande verksamhet måste bedrivas bland sjukskrivna och förtidspensionerade som är eller som riskerar att bli missbrukare. Vården måste också göras effektivare och bilda en fungerande vårdkedja som ett led i rehabiliteringen, och där ingår att arbete och bostad skall ordnas. Av stor betydelse är också att samhället aktivt stöder det viktiga vårdarbete som på frivillig grund utförs av en rad organisationer, t.ex. LP-stiftelsen, Länkarna, Frälsningsarmén, RIA m.fl. Jag vill säga att vi aldrig kan vårda bort missbruksproblemen. För att vi skall kunna bryta missbruksutvecklingen och hindra rekryteringen av nya missbrukare måste vi prioritera det förebyggande arbetet, inte minst bland ungdomar och kvinnor, där det skett en skrämmande förändring. I det arbetet måste hela samhället, i form av skola, fackföreningar, hela föreningslivet och massmedia, engageras. Men allra viktigast är att vi som enskilda individer är beredda att ta ansvar och hjälpa dem i vår omgivning som börjar få missbruksproblem. Ett särskilt stort ansvar vilar naturligtvis på föräldrarna. De måste själva visa återhållsamhet med alkohol gentemot sina barn för att varningarna för missbruket skall tas på allvar, och de måste ägna mera av sin fritid åt barnen. En något undanskymd del i bekämpandet av missbruket utgör polisens, tullens och kriminalvårdens insatser. En skärpning måste ske för att komma till rätta med langningen. Särskilt stor vikt måste läggas vid att komma åt narkotikahanteringen. Tullen måste ges bättre förutsättningar att arbeta med detta. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att det här är frågeställningar som jag hoppas att vi kan fortsätta att diskutera ute i landet. Jag vill också säga att allmänheten glädjande nog mer och mer har kommit till insikt om att drogmissbruket är ett av vårt lands största problem.

Herr talman! Den 6 december 1977 var förre socialministern Rune Gustavsson gäst på Pensionärernas riksorganisations kursgård i Gysinge. Han gick då ut med ett pressmeddelande, som jag skall be att få citera ur. Så här säger Rune Gustavsson: ”Pensionärernas lagfästa rätt till värdesäkring av pensionerna ligger självfallet fast. Pensionärerna skall kompenseras för prishöjningar i fortsättningen liksom hittills. Värdesäkringen skall inte tubbas på.” Jag har, herr talman, förut talat om den politiska moralen och vad det innebär när man sviker löften och för folk bakom ljuset. Det gäller här pensionärerna. Verkligheten är ju nu den, Rune Gustavsson, att det i regeringens s.k. sparplan föreslås att värdesäkringen av pensionerna skall urholkas. Pensionärerna skall inte längre få kompensation för höjda energipriser och höjda indirekta skatter. Det är ingen obetydlig förändring. Om ett sådant system hade införts exempelvis den 1 januari 1977, skulle de utgående pensionerna mot slutet av det här året ha varit drygt 9 90 lägre än vad de nu blir. Eller annorlunda uttryckt: Pensionärerna skulle ha förlorat mer än en månads pension. Herr Gustavsson talade om att pensionärerna skulle jämföra sina pensioner från 1976 och fram till i dag. Det är också ett uttryck för centerns sätt att försimpla den politiska debatten — herr Gustavsson talade ju om debattnivån. I annonser och på annat sätt har man gjort reklam för regeringen Fälldins insatser på pensionsområdet. I verkligheten har regeringen Fälldin inte fattat ett enda nytt reformbeslut vad det gäller pensionerna. Förbättringarna grundar sig på reformbeslut som fattades av regeringarna Erlander och Palme. Det gäller bl.a. de viktiga besluten om pensionstillskott åren 1969 och 1976, som folkpensionärerna nu för varje år får del av. Vad som tillkommit under den borgerliga regeringstiden är att vi börjat låna pengar till pensionerna och nu urholkningen av värdebeständigheten. Det är detta, herr Gustavsson, som har skett.

Herr talman! Rätt skall vara rätt — man har fattat ett beslut under den borgerliga regeringens tid när det gäller rättigheter till pensionärerna. Det gällde det statskommunala bostadstillägget. Om det statskommunala bostadstillägget var förmånligare skulle man ha rätt att ta ut det i stället för det kommunala bostadstillägget. Jag har inte siffran helt aktuell, men jag tror att det var mellan 80 000 och 100 000 pensionärer som fick möjlighet att få det statskommunala bostadstillägget. I dag är det 6 000 kvar i hela landet beroende på att man sänkt inkomstgränserna för detta tillägg. Det kostar i dag 500 kr. i administration för att betala ut 800 kr. Jag vill inte kalla det en reform, men jag vill ändå tala om att detta har skett under den borgerliga regeringens tid. Rune Gustavsson sade med adress till mig att det tidigare fanns breda samförståndslösningar, medan man nu bara möter en knuten näve. Jag håller med om att man på 1930-talet och 1950-talet med det gamla bondeförbundet kunde komma fram till samförståndslösningar. I dagens läge skall tre partier sitta och kompromissa, och strängen blir spänd. Sedan skall man sätta sig ned och förhandla. Det man då har att förhandla om är icke förhandlingsbart. Vad har ni för alternativ? frågade Rune Gustavsson. Propositionen lades fram den 13 oktober, alltså i måndags. Motionstiden går ut den 6 november. Då kommer vi att presentera vårt alternativ till sparplanen. Jag har förut tagit upp många frågor med den nuvarande socialministern, och jag finner ingen anledning att ta upp dem en gång till med den förutvarande socialministern i den borgerliga regeringen. Det är väl ändå den nuvarande socialministern som svarar för departementet. Sedan får väl herr Gustavsson, precis som jag som en riksdagsman i ledet, ha synpunkter på frågorna. Därför anser jag att frågorna är besvarade. Bara en liten synpunkt till! Har man tittat på de förslag som vi lagt fram? Det är inte så länge sedan man sade: Här diskuterar vi inte, här voterar vi. Det gör man nu i kraft av ett mandats övervikt i riksdagen.

Herr talman! Får jag säga till Doris Håvik: Jag har hållit ett anförande här, och det står Doris Håvik fritt att diskutera med mig eller med socialministern. I fråga om samförståndslösningar och det debattklimat som vi nu har tror jag nogatt vi erinrar oss litet var både 1973 och 1976 års valrörelser, där Olof Palme talade om att ni valt sida och ställde folkgrupp mot folkgrupp. Där grundlades ett debattklimat som vi sedan har haft. Det är riktigt, Sven Aspling, att jag har sagt att folkpensionärernas pensioner skall värdesäkras. Den förändring som nu sker har kommit till på grund av de speciella svårigheter som vi fått. Men — som Thorbjörn Fälldin framhöll här i går — de pensionärer som endast har folkpension och pensionstillskott får en kompensation genom pensionstillskotten. Det är riktigt att propositionen om pensionstillskotten lades fram under Sven Asplings socialministertid. Men det är inte socialdemokraterna som drivit fram detta, Sven Aspling, och inte heller den sänkta pensionsåldern. Pensionstillskotten kom till genom arbetet i pensionsförsäkringskommittén. Debatten om pensionärernas standard togs upp för några år sedan från socialdemokratiskt håll, bl.a. av Gunnar Nilsson. Jag har här ett yttrande, som Gunnar Nilsson väl står bakom, från LO över pensionsförsäkringskommitténs betänkande. Jag vill citera några ord ur det: ”Att tillskapa ett pensionssystem som innebär ett accepterande av den nuvarande lönestrukturen vore enligt LO:s mening att resignera inför svårigheterna att nå framgång. Trots detta måste fördelningspolitiska målsättningar beaktas vid framtida förändringar i socialförsäkringssystemet. Detta bör i fråga om tilläggspensioneringen ta sig uttryck i justeringar i botten för att den vägen förstärka utjämningen.” Det är detta som nu sker, Sven Aspling. Och jag tycker att det är riktigt att man försöker minska den pensionsklyfta som finns i dag.

Herr talman! Centerns och regeringens agerande visar sannerligen ingen respekt för de gamla människorna. Det visar att ni inte inser betydelsen av att det är de som byggt upp denna demokrati. Det sägs ibland att ett lands kulturella nivå utvisas av hur man behandlar sina gamla. De attacker som pensionärerna nu är utsatta för innebär ett understrykande av att vi är inne i en ny och allvarlig situation. Vad jag ville, herr Gustavsson, var att påvisa hur ni agerat tidigare — utställt löften som ni nu sviker. Ni kommer icke undan detta med hjälp av formuleringar och språkliga finesser. Det är detta som skall spikas fast dessa dagar, därför att det gäller allvarliga ting i svensk politik nu och för framtiden. Det är också karakteristiskt för de resonemang som herr Gustavsson för att han söker blanda ihop pensionstillskotten och värdesäkringen. Jag har förut redovisat vad det är fråga om: pensionstillskott är ett standardtillägg, men värdesäkring är en reform som är viktig för att pensionerna skall behålla sitt värde. Nu försöker ni blanda samman dessa begrepp. Det är en sorts trixande. Pensionärernas dom över denna form av politisk propaganda kommer, herr Gustavsson, en dag att bli mycket hård.

Herr talman! Rune Gustavsson sade att det som det just nu handlar om är justeringar i botten av pensionerna, för att hjälpa de sämst ställda. Jag måste med anledning av det redogöra för några siffror. vilket i dag är 15 400 kr. För ålderspensionärer läggs till detta ytterligare 41 procentenheter. De får alltså 136 26 av basbeloppet i pension. Det gör i dag 1707:85 kr. i månaden. Nu föreslås att värdesäkringen skall urholkas. Konsumentprisindex skall inte stiga lika snabbt som tidigare. Det heter nu att man ”rensar ut” konsumentprisindex. Jag har tidigare pekat på att det innebär att en pensionär, efter det att denna nya modell av konsumentprisindex funnits i fyra år, får 150 kr. mindre i månaden i dagens penningvärde. Det kan man väl inte kalla en justering i botten, som innebär att man överbryggar klyftor. Det skulle också vara intressant att höra Rune Gustavssons synpunkter på det rättvisa i det som föreslås beträffande sidoinkomster. Nu har en ensamstående pensionär rätt att utan skatt ha en sidoinkomst på 2 000 kr. utöver grundpension och pensionstillskott. Detta belopp halveras nu till 1000 kr., kanske samtidigt som man får en hyra som man tidigare inte har haft. Två makar äger i dag rätt att ha 1 500 kr. var i sidoinkomst utan skatt. Det beloppet halveras nu till 750 kr. Ni kan väl inte kalla det en förbättring när dessa makar kan få en hyresökning på ungefär 500 kr. om året och en långsammare höjning av pensionerna fr.o.m. januari. Trots den pågående inflationen kommer pensionärerna att få en lägre pension. Just det som ni rensar ut ur konsumentprisindex svarar nämligen för ungefär 25 96 av de kostnadsökningar som vi har haft under de senaste fyra åren. Hur skall man kunna klara konststycket att få detta att framstå som en ekonomisk förbättring? Det är en förolämpning mot landets pensionärer att mena att de skall tro på detta. Jag är glad att Karin Söder här har garanterat att standardsäkringen skall bli bättre än vad den är nu. Det kommer att framgå av riksdagens protokoll. Standardsäkringen måste följaktligen komma att bli bättre än nuvarande 490 varje 1 juli, och förtidspensionärerna får dubbla pensionstillskott, alternativt en ny konstruktion.

Herr talman! Sven Aspling säger att centerns agerande inte väcker någon respekt hos de gamla. Sven Aspling! Jag tror inte att den exercis med siffror och ord som ni bedriver kommer att vinna någon respekt hos de gamla. Jag tror att det väsentliga för dem är vad de får ut när de går med sitt utbetalningskort till posten för att lyfta pensionerna. De antaganden som Doris Håvik gör är vidare bara en sifferexercis. Jag har talat med många pensionärer om vad de tycker om att vinoch spritpriserna tas bort från index. Jag har till dem ställt frågan: Tycker ni att det är riktigt att ni skall få pensionsökningar när vi av alkoholpolitiska skäl höjer spritpriserna? De brukar då undra om det verkligen förhåller sig så — och det är faktiskt på det sättet. Tobakspriserna ingår i indexet, och vi rensar nu bort dem från indexberäkningen. Sedan har vi ju fått dessa höga oljepriser. Det finns inte någon oljeschejk som skickar med miljarder för att betala dem, utan vi får hjälpas åt. Sven Aspling sade: Blanda inte ihop värdesäkringen och standardtillägget. Det gör vi inte, men vi vill ge de sämst ställda pensionärerna, dvs. den grupp som har enbart folkpension och pensionstillskott, en ytterligare förbättring. Det tror jag att pensionärerna kommer att uppskatta. Än en gång: Jag tror att pensionärerna även i fortsättningen kommer att jämföra den pension de har nu med den de hade 1976 och den de får 1981 och 1982 med 1980 års.

Herr talman! Barnens och barnfamiljernas situation utgör ett av de tydligaste exemplen på det orättfärdiga och otrygga samhälle som Sverige håller på att utvecklas till under Thorbjörn Fälldins ledning. Den utgör också ett utomordentligt tydligt exempel på att Thorbjörn Fälldins regering för en politik som står i bjärt kontrast till den politik man fått folkets mandat att föra. Löftena att barnfamiljerna skulle få det så mycket bättre var en av de symbolfrågor som de borgerliga förde fram inför valen, både 1976 och 1979. Samma fraseologi präglade i hög grad inledningen till socialministerns anförande här. Men verkligheten, herr talman, för barnfamiljerna, som drabbats av de samlade effekterna av regeringens politik, är ju en helt annan än fraserna. Thorbjörn Fälldins Sverige är landet där barnens och de ungas levnadsvillkor dramatiskt försämrats, medan de rikas vällevnad och slöseri ökar. Thorbjörn Fälldins Sverige är landet där regeringen satsar miljarder på skattesänkningar åt de rika men inte har råd att hålla barnfamiljernas standard uppe eller ge kommunerna resurser att klara av skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten. Och denna politik trumfar regeringen igenom med en rösts övervikt. Det kan varken vi eller svenska folket acceptera. Därför är sveket mot barnfamiljerna ett av de många skäl vi har för att kräva nyval och för att här i riksdagen begära misstroendevotum. Jag vill, herr talman, ägna mitt anförande åt att på några punkter belysa hur regeringens politik i verkligheten drabbar barnen och barnfamiljerna. Ingen grupp drabbas så hårt som barnfamiljerna av inflationen och de stigande levnadskostnaderna. har det senaste året stigit med 15 20 och bostadskostnaderna med ungefär 20 20. För en familj med en kostnad på 2 000 kr. i månaden för sin lägenhet eller villa betyder det en höjning enbart för bostadskostnaderna med nästan 5 000 kr. på ett år. Kostnader för kläder, skor och enklaste sportutrustning är helt enkelt fruktansvärt höga i en familj med flera barn som växer och sliter. Samtidigt har reallönen sänkts så mycket som motsvarar en till två månadslöner. Ett par hundratusen barnfamiljer har förlorat sina bostadsbidrag sedan Thorbjörn Fälldin blev statsminister. Det här är redan mer än vad många tål. Ändå tillkommer nu nya kraftiga höjningar av kostnaderna för livets nödtorft: momshöjning, slopade matsubventioner, höjda skatter på olja och bensin, höjda bostadskostnader och nedskärningar av det ekonomiska stödet till de svaga. Allt detta drabbar barnfamiljerna mer än några andra — värre ju fler barn det finns i familjen. Jämfört med det är talet om att ni ömmar för flerbarnsfamiljerna inget värt. Därför är Thorbjörn Fälldins Sverige ett land där föräldrar ligger vakna och funderar över hur de skall få pengarna att räcka till mat, kläder, skor och hyra. Många, många tvingas skära ned på sådant som varit viktigt och självklart för dem tidigare, för att klara ekonomin. En sak som inträffar är att förhoppningen släcks om att föräldrarna skall få mer tid för barnen. Många föräldrar tvingas i stället öka sin arbetstid för att få ihop pengar till det allra nödvändigaste. De får mindre tid för barnen och ännu mer nedslitande dubbelarbete. Redan nu är småbarnspapporna de som har längst arbetstid och mest övertid av alla. Det skulle vara en av de viktigaste förbättringar vi kunde genomföra för barnen om deras pappor kunde minska sin arbetstid så att barnen fick fäder som verkligen hann med att vara riktiga föräldrar. Men regeringens politik kommer i stället att tvinga papporna till mer övertid och extraknäck. Många småbarnsmammor deltidsarbetar. Men det betyder inte att de har det lätt. Tvärtom visar en rad undersökningar dels att de på grund av sin dubbla arbetsbörda ofta har en arbetsvecka på 80-100 timmar, dels att de i mycket större utsträckning än någon annan grupp har obekväm arbetstid på kvällar, nätter och helger. Om deras situation nu förvärras — och det gör den — är det till skada för hela familjen. Många ensamföräldrar arbetar också deltid. Det är ofta nödvändigt om de skall kunna klara av att ta hand om barnen på något så när mänskliga villkor. Ofta har de kunnat finansiera sin arbetstidsförkortning med hjälp av bidragsförskott och särskilt förmånliga regler för beskattning och bostadsbidrag. Men nu skall de här ”orättvisa privilegierna”, som orden faller i den borgerliga propagandan, avskaffas. Redan har riksdagsmajoriteten beslutat om sämre bostadsbidrag och studiestöd till deras barn. Ytterligare försämringar t.ex. av bidragsförskotten är på väg. Och effekten av allt detta i kombination med de ökade levnadskostnaderna blir, att också ensamföräldrar tvingas öka sin arbetstid. Det är särskilt allvarligt när man vet att så många som en tredjedel av dem har obekväm arbetstid. Också rätten till en god bostad, som är av helt avgörande betydelse för barnfamiljerna, hör till den hotade välfärden. Många barnfamiljer tvingas nu byta till en sämre bostad än de har och behöver. Och det är barnfamiljerna — och bland dem de mest utsatta med de största behoven — som nu till följd av regeringens omvända Robin Hood-politik före alla andra tvingas avstå från livets glädjeämnen. Det kan väl inte vara någon huvudlinje för politiken! Thorbjörn Fälldins Sverige är också landet där drömmarna om förbätt ringar av barnens livsmiljö har släckts. Barnen och barnfamiljerna hör till dem som drabbas särskilt hårt av angreppen på den offentliga sektorn. Reformerna inom skolan och barnomsorgen, när det gäller barnkulturen och boendemiljön, har kommit av sig. Stödet till föreningar och fritidsverksamhet minskar. På många håll är barnens livsvillkor nu i verkligheten sämre än för några år sedan. Och värre blir det när regeringens sparplan och nedskärningarna av den offentliga sektorn skall förverkligas. De borgerliga har klart demonstrerat att de varken kan eller vill genomföra 1976 års beslut om utbyggnad av barnomsorgen. Minst 200 000 barn får inte den trygga omsorg de behöver. I många kommuner kan familjer med två föräldrar med normala inkomster och familjeförhållanden över huvud taget inte få någon plats i den kommunala barnomsorgen. Det finns t.o.m. kommuner som inte klarar av att ge förtursbarnen plats. Alternativet är alltid sämre omsorg och större otrygghet för barnen, täta byten av vårdare och miljö, ekonomiska bekymmer för föräldrarna, skiftarbete på olika tider för föräldrarna, nattarbete för mödrarna. Och det är inte längre tal om att höja kvaliteten i den barnomsorg som faktiskt finns. Tvärtom! Det blir allt vanligare med grupper på 15-20 barn med en vuxen som ensam skall klara allt arbete och ansvar. Och hur drabbar inte den borgerliga politiken skolan och skolbarnen! I kommun efter kommun tas nu frågan upp om att avskaffa fria läromedel och skolmåltider, jat.o.m. om att återinföra terminsavgifter. Många kommuner klarar inte att ge alla unga en plats i gymnasieskolan. I kommun efter kommun skär man ner anslagen till personal i skolan så att antalet vuxna minskar i stället för att öka, som det borde göra. Antalet lärare minskas och klasser slås ihop. Anslagen för den handledda undervisningen skärs ner. Vikarieanslag minskas. Det finns kommuner som helt rått säger att barnen får klara sig själva när läraren är borta. Det blir färre skolvärdar och annan personal som fyller en social roll i skolan. Resultatet kan bara bli ett: kvaliteten blir sämre när det gäller både kunskapsförmedling och social fostran. Möjligheterna att göra något åt våldet och mobbningen minskar. De som finns kvar i skolan får en allt hårdare arbetsuppgift. Och inte nog med det. I allmänhet har det heller inte blivit något av de fria aktiviteter och det vidgade sociala ansvar som SIA-reformen syftade till. Utbyggnaden av fritidshemmen har misslyckats. Fritidsgårdarna minskar sin verksamhet, och stödet till barn-, ungdomsoch fritidsorganisationerna skärs ner. I min kommun — Uppsala, som är Sveriges till storleken fjärde kommun — klarar vi bara av en timmes fritidsverksamhet per vecka i högstadiet och försöksverksamhet med fritidsverksamhet i mellanstadiet i ert rektorsområde. Bara en bråkdel av lågstadiebarnen har fritidshem eller dagmamma. I Övrigt finns ingenting!

Men varken skolan eller socialarbetarna eller fritidssektorn kan göra något. Deras resurser krymper för varje år. Hur är det möjligt att något sådant får fortgå år efter år? frågar säkert de flesta.

Det är, herr talman, en orättfärdighet utan like! Man vädjar till egoismen hos de välbeställda i stället för till deras ansvarskänsla och solidaritet. Moralkakorna riktar man till de svaga som drabbas av regeringens politik. Dag efter dag får de höra att de skall acceptera allt större bördor, samtidigt som deras rika grannar kan fortsätta att köpa nya bilar och båtar och fritidshus. Det finns sannerligen skäl att erinra om de berömda orden i Bert Brechts Tolvskillingsopera: ”Ni herrar, som lär oss hur man skall leva ...... Ni älskar eran buk och våran måttlighet så hör en gång för alla öppet tal: Hur än ni vrider er, och hur ni vänder er — först kommer käk och sedan: moral.” Herr talman! Så länge de borgerliga för denna orättfärdiga politik har de ingen rätt att tala om moral, ingen förmåga att samla nationen till den kraftansträngning som behövs, ingen rätt att leda landet i en svår tid! Den som kan och skall göra det måste arbeta med rättfärdigheten och solidariteten som grund! Därför bör den nuvarande regeringen lämna plats för en regering som motsvarar dessa krav! Därför framställer vi vår misstroendeförklaring här i kammaren.

Herr talman! Jag instämmer i vad Birgitta Dahl sade, att man skall föra en politik på rättfärdighetens och solidaritetens grund. Det är också vad som sker. Regeringen delar inte ut moralkakor till de svaga, om det nu var detta Birgitta Dahl menade. Om man studerar vad jag och andra har sagt i olika sammanhang om den situation landet befinner sig i skall man finna att det i varje officiellt uttalande, regeringsdeklarationer och andra anföranden, har sagts ifrån att det är de svaga i samhället som i första hand skall stödjas. Det sker också. Från socialdemokratiskt håll vill man inte acceptera sparplanen, och man förnekar att sparplanen har detta riktmärke. Ni vill inte erkänna att detta är Nr 9 bakgrunden. Torsdagen den Jag uppfattar Birgitta Dahls engagemang för barnen och barnfamiljerna 16 oktober som mycket äkta känt. Jag känner i långa stycken, för att inte säga helt och hållet, på samma sätt: stor oro för den situation vi i dag har bland barn och Allmänpolitisk ungdom. Vi har dess värre haft en sådan situation under en lång följd av år, debatt med mycken oro, med ett ökande missbruk, med svårigheter i skolorna. Det är inget fenomen som inträffat under senare delen av 1970-talet. Det fanns där tidigare. En grund till detta är den strukturomvandling och befolkningsomflyttning som i hög grad haft socialdemokratiska förtecken. Men nu gäller det — som också Birgitta Dahl var inne på — att i samförstånd försöka komma till rätta med dessa problem, att ge barnen och deras föräldrar framtidstro, att stödja dem på allt sätt. Det är också vad som skett under de senaste åren. Utbyggnaden av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna har kompenserat för prisökningar. Vi har i allra högsta grad ökat omvårdnaden av barnen och barnens miljö. Jag vill bara peka på vad jag sade i mitt anförande här tidigare i dag: När det gäller barnomsorgen har det statliga stödet ökat från 800 miljoner till 4,6 miljarder under denna period, barnbidragen från 3 miljarder till 5 miljarder. Barnbidragen har faktiskt kompenserat för prisökningarna. När Birgitta Dahl talar om att vi nätt och jämt kompenserat för den höjda momsen är det rätt underligt att socialdemokraterna i det läget i sitt alternativa förslag inte yrkat på ännu högre barnbidrag. Då hade man stått på fastare grund i denna diskussion. När Birgitta Dahl talar om kommunernas situation vill jag också peka på vad som faktiskt hänt under de senaste åren när det gäller den kommunala skatteutjämningen. Jag nämnde tidigare Värmland i min diskussion med Sven Aspling. Men totalt sett har skatteutjämningen till kommunerna ökat från 2,6 miljarder kronor år 1976 till 6,7 miljarder år 1980, och för 1981 blir den drygt 8,2 miljarder. Det har alltså ägt rum en stor ökning. Jag vill också säga att man i denna kompensation i skatteutjämningssystemet också byggt in en åldersfaktor, där man tar hänsyn till antalet barn i kommunerna. Under den här perioden har vi fortsatt med utbyggnaden av föräldraförsäkringen i bl.a. det syfte som Birgitta Dahl här nämnde, nämligen att göra det möjligt för förvärvsarbetande småbarnsföräldrar att förkorta sin arbetstid. Att de små barnen på det sättet får en kortare vistelsetid på daghemmen är en kvalitetsfråga som kommer hela barnomsorgen till godo. När jag längre fram i höst lägger fram en proposition om barnomsorgen kommer jag att föreslå åtgärder som är ägnade att stärka kvaliteten på daghemmen. Birgitta Dahl antydde också att utbyggnaden av daghem och fritidshem inte skulle ha fullföljts. Helt och hållet har denna inte fullföljts — det är riktigt. Men det totala antalet platser inom den samhälleliga barnomsorgen är större 101 än vad överenskommelsen gav uttryck för, och det kan man inte bortse från. Vi har ett stort antal daghemsplatser i familjedaghemmen. Vad som är viktigt att poängtera är ju att det kommer att byggas ett stort antal daghemsplatser. Även familjedaghemsplatserna kommer att utvidgas under de närmaste åren i enlighet med kommunernas prognoser. Förutsättningen för detta är emellertid att kommunerna, i likhet med vad regeringen har sagt, ser till att barnomsorgen och äldreomsorgen prioriteras. Jag tycker att det är oerhört viktigt att barnomsorgen i hela sin vidd också i det kommunala arbetet blir det område som prioriteras, därför att där kan man förebygga många problem för framtiden. Jag vill också poängtera att den debatten måste bli väldigt inträngande. Det är viktigt att också de frivilliga organisationerna och andra i större utsträckning än tidigare är med om att ta ansvar för våra barn och ungdomar. I det avseendet har jag upplevt många glädjande initiativ som tagits ute i landet och som bådar mycket gott för framtiden. Vi befinner oss i en allvarlig situation när det gäller barnens och ungdomarnas tillförsikt inför framtiden, och vi har alla ett ansvar för att på olika sätt försöka medverka till att de får en framtidstro. När det gäller den ekonomiska utvecklingen efter 1976 vill jag framhålla att den, totalt sett, har varit positiv för barnens vidkommande. Frågor som gäller bostadsstödet till barnfamiljerna får bostadsministern, som står på tur litet längre ned på talarlistan, svara på.